Herr talman! Socialdemokraternas historia om arbetslöshetsförsäkringen är en lång, lång lidandets historia. Bara sedan förra valet och Socialdemokraternas återkomst i regeringsställning har ändringar staplats på ändringar, felräkningar på felräkningar, missbedömningar på missbedömningar och undanflykter på undanflykter. Det är nog få riksdagsutskott som ovanpå allt detta, och dessutom så ofta, känt sig föranlåtna att rätta regeringen för att de värsta villorna skall kunna undvikas. Nu är det dags igen. Efter en lång nattlig uppgörelse med Landsorganisationen får riksdagen i nåder ytterligare ett förslag som Centerpartiet, kuriöst nog, bestämde sig för att in blanko och i efterhand acceptera - obesett. Det som har hänt säger en del om hur akassefrågor och frågor om ersättning vid arbetslöshet i Sverige numera hanteras. Det sker med en klackspark och det sker inte tillsammans med dem i Sveriges riksdag som möjligen skulle vilja ha en synpunkt med i laget, utan det sker i den socialdemokratiska landsorganisatoriska familjen. Moderaterna är djupt kritiska till det sätt på vilket a-kassefrågor behandlats under de gångna två och ett halvt åren. Vi är djupt kritiska till att regeringen inte förmår söka en god, stabil och klok lösning. I stället hoppar man från tuva till tuva för att till nöds kunna hålla sams med Landsorganisationen. Kritiken i form är emellertid ringa i förhållande till kritiken i sak. Låt mig peka på tre av de mest kritiska invändningarna som Moderaterna har mot det förslag som riksdagen nu skall debattera. Den första kritiska invändningen gäller att akasseprivilegiet bibehålls. Vi kommer alltså även framgent, om riksdagsmajoriteten blir den som det kan antas att det blir, att ha ett a-kassesystem där fackliga organisationer ges en privilegierad ställning och där det självklara, nämligen allmängiltigheten i försäkringen, alltfort skjuts på framtiden - Socialdemokraterna säger nej. Vår andra huvudkritikpunkt handlar om den obefintliga kopplingen mellan a-kassan och finansieringen av detta samt den lönebildningsprocess som regeringen själv säger sig är av central betydelse för att Sveriges ekonomi skall fungera väl. Om riksdagsmajoriteten får som den vill skall Sverige också i framtiden ha ett system där löneförhandlare glatt kan förhandla fram en hög arbetslöshet och skicka räkningen för denna till skattebetalarna. Med sådana villkor kommer ingen lönebildning värd namnet att kunna fungera. Vår tredje huvudinvändning handlar om att den tröstlösa rundgången mellan ersättning från a-kassa och AMS-åtgärder kommer att bibehållas. Regeringen inser visserligen att det här inte är bra. Den säger sig vilja införa vad den kallar för en omställningsförsäkring, men fantastiskt nog måste denna så välutredda fråga funderas på ytterligare någon tid - till ett litet stycke bortom nästkommande val. Det är av de här skälen som Moderaterna i dag yrkar avslag på hela regeringens förslag till ny a-kassa och begär ett nytt förslag. Det nya förslaget skall enligt vår mening vara en del av en hel politik för fler och riktiga jobb. A-kassan spelar ju inte bara en roll som ersättning till den som oförskyllt råkat ut för arbetslöshet, utan dess regler är också av avgörande betydelse för vår förmåga att bygga ett Sverige där alla människor får möjlighet att komma till sin rätt. Herr talman! Sverige behöver en total omläggning av politiken för arbete. I åtta punkter har vi moderater formulerat våra krav för att en sådan politik skall få kraft och verklighetsförankring. Låt mig i korthet rekapitulera dessa. Vi säger för det första att inga nya jobb kan komma till om skatterna på arbete och företagande driver arbete ur landet. Vi kräver lägre skatter för företagande och lägre skatter för arbete - särskilt lägre skatter för de låginkomsttagare som strax innan de slås ut från arbetsmarknaden hamnar i arbetslöshetens bidragsberoende. Av någon för oss outgrundlig anledning skall ju 70-80 % av deras samlade lönekostnader betalas i skatt. För det andra kräver vi att konkurrensen skall förbättras. Åtskilliga studier genom åren pekar på att konkurrensen inom vissa sektorer i den svenska ekonomin är otillräcklig. Till följd av att konkurrensen är otillräcklig går effektiviteten ned, och jobbskapandet med denna. För det tredje kräver vi att en kvalitativ kunskapsuppbyggnad ges företräde framför en kortsiktig platspolitik. Riksdagen är sannolikt enig om att det nya samhället kräver mera kunskaper. Men den insikten är inte nog för att föra också de konkreta besluten till en kunskapspolitik som går utöver detta med att bara erbjuda plats på en kurs. För det fjärde måste arbetsmarknaden och lönebildningen reformeras för att ge utrymme för mera nyskapande och variation. Sverige har en arbetsmarknad som i allt väsentligt alltjämt är uppbyggd efter regler och förhållanden som hör hemma i det industrisamhälle som nu så sakteliga är på väg att läggas till handlingarna. Sverige behöver en arbetsrätt som premierar entreprenörskap, variation och olikartade lösningar. Vi måste röra oss från det stora och kollektiva till avtal baserade på den enskilde individens egna önskemål. För det femte behöver krånglet i vårt samhälle minska, ett krångel som inte minst för de små företagen förorsakar betydande bekymmer. Med jämna mellanrum behöver statliga regler på företagen omprövas; detta för att pröva huruvida regler som en gång funnits fortfarande är giltiga för framtiden. För det sjätte måste arbetsmarknadspolitiken effektiviseras. För unga människor föreslår vi ett omfattande lärlingsprogram som inskolar dem i den företagsamhetens värld där framtidens jobb måste finnas. Arbetsmarknadsutbildningen måste fokuseras på arbetslivets verkliga krav och önskemål. För det sjunde måste Sverige fullt ut delta i det ekonomiska och monetära samarbetet i den europeiska unionen. Signalen om att Sverige nu var fullt berett till ett sådant deltagande skulle ge den injektion till nyföretagande och nyinvesteringar som Sverige så väl behöver. För det åttonde skall statlig och kommunal affärsverksamhet privatiseras. Det är inte till gagn för jobbskapandet om staten och kommunerna bedriver en ineffektiv företagsverksamhet, till förfång för de konkurrensutsatta företag som skulle kunna sättas i kommunernas och statens ställe. I en politik med dessa åtta ingredienser, herr talman, passar också en reformerad a-kassa in. Men, och det förtjänar att understrykas kraftigt, en politik av det slag som jag nu har diskuterat kräver att den genomförs i sin helhet, det går inte att genomföra den styckevis och delvis. Tyvärr är facit över regeringspolitiken för arbete mycket dystert. Återigen redovisar arbetsmarknadsmyndigheterna att arbetslösheten i Sverige kommer att förbli hög och att sysselsättningen kommer att förbli låg. Den enda ljusning man kan se förefaller att härröra från att regeringen bortpensionerar en del av arbetskraften från arbetsmarknaden för att därigenom frisera siffrorna. Arbetslösheten förblir trots dessa åtgärder likväl rekordhög. Regeringen förefaller att sätta ett hopp till en konjunkturuppgång runt hörnet, ett hopp som emellertid är fåfängt i den meningen att det visst kan knuffa ned arbetslösheten några tiondelar under kommande år men hjälper föga när de grundläggande problemen i ekonomin är strukturella. Enligt vår mening borde socialdemokraterna stoppa det nuvarande a-kasseförslaget i papperskorgen. Man borde återkomma med ett förslag till a-kassa där denna ses tillsammans med ett batteri åtgärder för att säkerställa nyinvesteringar och nya arbeten. Vi föreslår att en a-kassa införs efter följande principer tillsammans med de förslag som jag nu har diskuterat för ekonomin i övrigt. För det första skall försäkringen vara i bokstavlig mening allmän. Det saknas skäl att bibehålla fackliga privilegierade a-kassesystem. Den arbetslöshetsförsäkring vi vill ha vill vi se införd i den allmänna försäkring som gäller för övriga inkomstbortfall den enskilde kan råka ut för. Den försäkring vi förordar skall för det andra ge god ersättning vid bortfall av arbete. Vi föreslår att ersättningsnivån skall ligga kvar på dagens 75 % men föreslår samtidigt skattelättnader som gör att dessa 75 % för den enskilde är mera värda än de 80 % den enskilde får med det förslag som riksdagsmajoriteten i dag uppenbarligen kommer att besluta om. Vi kräver för det tredje att arbetslöshetsförsäkringen skall vara en entydig omställningsförsäkring, som ger varje människa incitament att söka de arbeten som en politik för riktiga jobb i övrigt kan frambringa. Vi föreslår en ersättningstid om 300 dagar men säger att det därutöver är fritt fram för de fackliga organisationerna och parterna på arbetsmarknaden att i övrigt överenskomma om de kompletteringar som man kan finna nödvändiga och angelägna utifrån de specifika villkor som gäller t.ex. bransch för bransch eller företag för företag. Vi föreslår för det fjärde att en ny arbetslöshetsförsäkring skall vara så konstruerad att det finns raka rör mellan löneförhandlingarna och finansieringen av a-kassan. Därför föreslår vi att en del av finansieringen av a-kassa skall ske genom egenavgifter, som emellertid skall kompenseras genom att skatten för de enskilda löntagarna sänks. Vid övergången från dagens system till det nya som vi föreslår skall utfallet för den enskilde vara neutralt. Om de löneförhandlingar som den enskilde genom sina organisationer ändå är ansvarig för leder till löneökningar som är oacceptabelt höga sett ur samhällsekonomins synvinkel, är det rimligt att de som har krävt löneökningarna också bär sin del av ansvaret för betalningen. En försäkring av det här slaget bör införas gradvis och på ett sätt som gör att dess införande står i överensstämmelse med effekterna av den politik för flera riktiga jobb som jag tidigare har skisserat. Jag läser i socialdemokratiska avisor och i socialdemokratiska riksdagsinlägg i landsortspressen att moderaternas förslag kommer att innebära att jag vet inte hur många hundratusen människor förefaller skola bli utförsäkrade i morgon dag om riksdagen skulle besluta i enlighet med vad moderaterna i dag föreslår. Sådant trams och sådan medveten förvrängning av oppositionens förslag! Ingen a-kassa kan klara effekterna av en socialdemokratisk massarbetslöshetspolitik.

Det är detta, herr talman, vi söker mandat för. Det är därför vi i dag yrkar avslag på det ytterligare sammelsurium till a-kasseförändringar som socialdemokraterna nu för 78:e gången i ordningen föreslår riksdagen att besluta om. Vi måste äntligen i Sveriges riksdag förmå ta ansvar för en politik som i dess helhet återger människor tro på framtiden.

Herr talman! Arbetslöshet är nästan alltid en tragedi för den som drabbas. Förutom ett stort socialt avbräck innebär arbetslösheten att ekonomin försämras markant. Därför måste det finnas en bra omställningsförsäkring för dem som råkar ut för oönskad arbetslöshet. En god lösning är att i den generella välfärdspolitiken också ha obligatoriska socialförsäkringar. En rätt utformad sådan generell välfärdspolitik understöder människors oberoende och skapar därför frihet för den enskilde att själv forma sitt liv. Grunden för de resurser som krävs för en generell välfärdspolitik är ett eget arbete. Arbete är också en förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv. Genom att arbeta har den enskilda människan möjlighet att försörja sig själv, skapa och påverka sitt eget liv. Men det egna arbetet medverkar också till det gemensamma och utgör en ekonomisk grund för att ta ansvar för människors sociala och ekonomiska välfärd. Möjligheten till arbete är den viktigaste förutsättningen. Sveriges allvarligaste problem är bristen på arbetstillfällen - inte att vi som nation skulle jobba för mycket. Regeringen har bristande insikter i att det är en näringsvänlig politik som skulle ge sysselsättningsökning. En sådan påbörjades 1993 men har nu vänts i sin motsats. Det senaste året minskade sysselsättningen med ca 66 000 personer enligt SCB. Det är därför förvånande att regeringen inte inser att det behövs åtgärder som skapar jobb genom företagande. Folkpartiets linje är att den främsta försvarslinjen mot arbetslösheten går genom fler och nya jobb. I stället går nu regeringen den motsatta vägen och genomför åtgärder som i allt större utsträckning medverkar till att folk jobbar mindre. I denna politik har a-kassan blivit en mjölkko som skall utnyttjas till snart sagt allting, bara den leder till färre i sysselsättning och därmed färre i arbetslöshetsstatistiken. Herr talman! I morse blev jag riktigt glad. Stora uppslag i morgontidningar sade: Arbetslösheten på väg ned. Men det glada budskapet var en prognos. Och så sade man att det enda man var säker på var att det var dystert och att den öppna arbetslösheten kommer att öka jämfört med förra året från 8,1 till 8,4 procentenheter. En förutsättning för att den s.k. glada prognosen skulle slå in är att folk som redan har ett arbete lämnar arbetsmarknaden i den takt regeringen har tänkt sig. Det gör att arbetskraften minskar, och det påverkar i sin tur procenträkningen när det gäller arbetslösheten åt rätt håll. Fler skulle få arbeten. Herr talman! Vi minns att för mindre än tre år sedan utlovade ledande socialdemokrater i denna kammare snabbt sjunkande arbetslöshetstal, som i sin tur skulle vara välgörande för landets ekonomi. Redan nästföljande år, dvs. då 1995, skulle arbetslösheten vara under 5 % Men efter två och ett halvt år av socialdemokratiskt regerande minskar sysselsättningen och arbetslösheten ökar - detta trots att vi har en hygglig konjunktur. Arbetsmarknaden präglas av stiltje, och hindren för att stimulera företagande och jobb är alltför många. 1993 beslutade man på förslag av den förra regeringen att en allmän obligatorisk försäkring skulle inrättas och att statliga a-kassor skulle finnas som täckte hela landet, och detta trädde i kraft under 1994. Under hösten samma år skulle yviga socialdemokratiska vallöften infrias. Återställaren kom som på beställning stöttad av Vänsterpartiet. Regelsystemet återställdes i huvudsak till vad som gällde före införandet av den allmänna obligatoriska försäkringen och arbetsvillkoren skärptes. I kompletteringspropositionen våren 1995 föreslogs förändringar när det gäller ersättningsnivåer och deltidsbegränsningar. Nivåerna sänktes från 80 till I tillväxtpropositionen hösten 1996 föreslogs att arbetsvillkoren skulle skärpas så att man inte skulle kunna kvalificera sig för arbetslöshetsersättning första gången på annat sätt än genom ett reguljärt arbete.

Det kom nya förslag i vårpropositionen. Herr talman! Summa summarum av denna redovisning är att från våren 1995 till dags dato har arbetslöshetsförsäkringen behandlats i tio propositioner på mindre än två år. Tala om kreativitet! Till saken hör att riksdagen vid flera tillfällen har tvingats ändra på regeringens förslag. Detta gäller också dagens betänkande. Det som är betecknande för regeringens hantering av arbetslöshetsförsäkringen är en exceptionell ryckighet. Besked och kontrabesked har slängts vårdslöst i väg till riksdagen, inte sällan med många ofullkomligheter och motsägelsefulla ställningstaganden. Till detta kommer besked och kontrabesked till den statliga ARBOM-utredningen. Arbetsmarknadsdepartementet och regeringen har i omgångar satt i gång flera utredningar som arbetar med frågor som rör arbetsmarknadspolitiken. Så här i efterhand råder det inget tvivel om att det var för att söka rådrum när regeringen också hade stor beslutsvånda. Byte av departementsledning torde inte heller ha underlättat det hela. I den s.k. tillväxtpropositionen betonas att arbetslinjen borde förstärkas. Arbetsvillkoret skulle skärpas och arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring markeras än en gång. Man skrev: "Det måste finnas en bortre parentes." ARBOM utredningen redovisar att detta måste ha avsikten att begränsa att man fick en rundgång mellan kontant stöd och försörjning via arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som i sin tur samtidigt skulle kvalificera för en ny ersättningsperiod. Intressant är också att även Arbetsmarknadspolitiska kommittén talade om att det måste finnas en bortre parentes. Den framtida försäkringen bör utformas på ett sådant sätt att det innebär "tydliga krav på aktivitet från den försäkrades sida". Under tiden hade regeringen fått med sig riksdagen på ett förslag om en sänkning av procentsatsen för a-kassenivåerna. Den våldsamma urladdning som socialdemokraterna stod för, påhejade av LO ordföranden, om att fördöma den 80-procentiga nivån som den borgerliga regeringen införde ledde inte - vilket de flesta av de 30 000 som stod vid riksdagstrappan vid luciatiden före valåret 1994 hade tänkt sig - till någon förändring. Nu fick den socialdemokratiska regeringen stöd för en av valmakarna förtalad sänkning - stöd, inte bara från den egna riksdagsgruppen utan också från förmenta sparivrare hos både moderaterna och Centern. Kanske blev detta upptakten till att Centern snällt sedan dess har legat "på rulle" också de gånger regeringskärran har tagit ut vida svängar. I juni förra året kom den framtvingade sysselsättningspropositionen. Samma dag kom det en proposition om en ekonomisk politik som skulle halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. I sysselsättningspropositionen ingick ett antal förslag till förändringar i anslagen och förändringar som skulle träda i kraft den 1 januari 1997. Men sedan kom budgetpropositionen under hösten, och vid utgiftsområde 13 under avsnittet Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet föreslås ett antal förändringar i 12 juli-beslutet. Vissa förändringar i anslagsberäkningen föreslås också i budgetpropositionen. Bl.a. föreslogs att Arbetsmarknadsfondens skuld på många miljarder skulle avskrivas, varför räntebetalningarna från 1997 inte kommer att belasta anslaget. Ja, herr talman, den kreativa bokföringen är det inget fel på. Men ARBOM-utredningen fortsatte att arbeta. Man hade inte fått några nya direktiv, utan man hade utgått från de ursprungliga. Men det har också varit nödvändigt att anpassa utredningens arbete till de ständiga ingrepp i arbetslöshetsförsäkringen som skett under de år som utredningen verkat, suckar ARBOM utredningen tungt i sitt slutbetänkande. Och sedan kommer man med ett intressant inlägg: "Inriktningen att skapa en långsiktig, stabil försäkring ligger fast, liksom målet att arbetslöshetsersättningen skall vara en omställningsförsäkring. Mer eller mindre kortsiktiga förslag inspirerade av den nu mycket höga arbetslösheten har utredningen inte tagit fasta på. Då hade det över huvud taget inte varit möjligt att bli klar inom den utsatta tiden." Så långt ARBOM Regeringens förslag bygger i huvudsak på nuvarande lagstiftning vars förarbeten kommer att bli gällande för den nya lagen. En intressant jämförelse kan göras med vad utskottsmajoriteten anfört i sitt betänkande vid behandlingen av sysselsättningspropositionen. Där gör finansutskottet bedömningen: "Det kontanta arbetsmarknadsstödet är komplicerat och svårtillgängligt." Man påpekar också att det är samma lagar som har gällt ända sedan 1973. De ursprungliga förarbetena är numera av begränsad betydelse för förståelsen av lagreglerna. Och så säger man att för att tränga in i regelsystemet måste vägledning hämtas från behandlingen av ett antal propositioner i betänkandena. Tillämpningen underlättas inte heller av att flera av de förslag till förändringar som genomförs under de senaste åren har förelagts riksdagen i sådana sammanhang att fackutskotten inte varit beredande utskott. Detta leder till att om man skall få vägledning vid tolkningen måste man många gånger söka sig både till arbetsmarknadsutskottets yttrande och till finansutskottets betänkande. Så klämmer man till med: Från rättstillämpningssynpunkt är detta inte tillfredsställande. Sedan drömmer finansutskottet om nödvändiga regelförändringar av mera genomgripande slag. Man talar om att avvakta sådana från ARBOM-kommittén. I avvaktan på dessa är dock finansutskottet inte berett att motsätta sig förändringar. Man påtalar ånyo att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall syfta till en återgång till den reguljära arbetsmarknaden. Det får under inga omständigheter vara ett sätt att kvalificera sig för ytterligare ersättning. Då hotas arbetslinjen. Arbetslöshetsförsäkringen är och skall vara en omställningsförsäkring, sägs det. En annan stridsfråga har varit a-kassornas egenavgifter. För egen del minns jag hur dåvarande arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon vid något uppriktigt tillfälle förde en avgiftshöjning på tal. Det rörde sig om någon enstaka procent av de nästan hundraprocentigt statsfinansierade avgifterna. Men det var på 80-talets glada dagar, så det kom snabbt av sig efter en tydlig tillrättavisning från Norra Bantorget. Sedermera har det vuxit fram en insikt också hos regeringen och den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten om att det är orimligt med så låg andel av egenavgiften att den ändå måste justeras. När vi från utskottet för inte så länge sedan besökte Danmark blev vi varse att svenska a-kasseavgifter kanske låg på en sjundedel av vad en dansk försäkringstagare fick betala. En genomsnittlig a-kasseavgift uppgår till runt 40 kr i månaden här i Sverige. Ännu lägre ligger t.ex. avgifterna för industritjänstemän och kommunalarbetare medan avgifterna för målare och musiker ligger ett stycke högre. Yrkesfiskarnas a-kassa tar ut en årsavgift på 1 200 kr och toppar därmed statistiken. I två mittenpartimotioner tas för övrigt yrkesfiskarnas a-kassa upp. Lagutskottets ordförande Agne Godin föreslår att regelsystemet bör ses över och att Sveriges fiskares arbetslöshetskassa bör vara kvar även efter den 1 januari 1998. Utskottet anser att man behöver se över yrkesfiskarnas ersättningsrätt i syfte att lösa de problem som motionärerna har tagit upp. Det sägs vidare i utskottsutlåtandet att utvidgning av begreppet yrkesfiske bör omfatta viss beredning och försäljning av egen fångst. Genom en sådan utvidgning skulle man underlätta situationen framför allt för fiskare som också bedriver fiske i liten skala. Slutsatsen blir att utskottet ger regeringen detta till känna. Arbetsmarknadsutskottet utgår från att denna översyn bedrivs med största skyndsamhet. Detta är en av de få punkter där det råder total enighet. Det finns anledning för regeringen att återkomma, helst redan i höstens budgetproposition. Herr talman! Arbetslöshetsförsäkringen har under dessa drygt två socialdemokratiska regeringsår varit placerad i någonting som kan liknas vid en slänggunga. Utredningsarbetet har störts och körts över. Olika riksdagsbeslut har ryckt försäkringen fram och åter. Den stabila grund som beslöts 1993 och som gällde under 1994, då det fanns en allmän och obligatorisk a-kassa, revs vårdslöst upp. De förändringar som den nuvarande regeringen har genomfört har ibland inneburit besvärande omständigheter, inte minst för dem som varit föremål för bistånd från a-kassan. Ersättningsnivåerna har sänkts. Frågan om en bortre parentes har diskuterats och utretts. Beslut har fattats och strax därefter upphävts. Beslut har även fattats om skärpta arbetsvillkor. Men även här har Socialdemokraterna och Centern backat i efterhand. Jag tror att det är viktigt att a-kassan får en chans att "sätta sig" och komma bort från dessa ständiga ändringar av spelreglerna, vilka slår hårt mot de arbetslösa. Regeringen säger sig vilja skapa en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring. Det låter bra. Men det är fortfarande tal om en obligatorisk och allmän försäkring som alla våra andra socialförsäkringar, enligt den modell som rådde under 1994. Det sägs i propositionen att en fristående a-kassa skall skapas med komplement till dem som finns i dag. Men tyvärr vill inte regeringen göra denna nya akassa helt fristående. Fortfarande finnas det en koppling till rikstäckande organisationer som företräder anställda och företagare på arbetsmarknaden. Vi har uppfattningen att en fristående a-kassa måste vara statlig, inte korporativ. Det är närmast absurt att en statligt finansierad försäkring skall vara frivillig och att den till största delen skall skötas av privata organisationer. Folkpartiet föreslår därför att riksdagen beslutar att en statlig obligatorisk och allmän a-kassa inrättas efter de principer som gällde under året 1994. Vi välkomnar självfallet den uppmjukning i bestämmelserna om företagares möjligheter att få akassa som nu föreslås. En företagare som tillfälligt upphör med sin personliga verksamhet i sin egen rörelse skall nu få möjlighet till a-kasseersättning. Denna förändring kommer säkerligen att leda till att fler blir villiga att starta och driva företag. Vi välkomnar också att regeringen nu föreslår en återgång till en ersättningsnivå på 80 % - en linje och en nivå som Folkpartiet hållit på i såväl regeringsställning som nu under oppositionstiden. Välkommen upp, regeringen och utskottsmajoriteten, till en mer anständig nivå! Vi har hållit fast vid 80-procentsnivån och anser att den är den lägsta anständiga gränsen. Vi hävdar ännu mer bestämt att arbetslöshetsförsäkringen måste vara en omställningsförsäkring - inte en livslång försörjningsintäkt. Egenavgiften måste justeras i avsikt att minska statens utgifter. Det kan vara ett led i att förnya innehållet i en förändrad och förbättrad lönebildning. Dessutom torde det vara en begränsande faktor i den svåra frågan om det s.k. bidragsfusket. Till sist: Den första och främsta försvarslinjen mot arbetslöshet, som kostar så många onödiga miljarder, är att hävda möjligheten till nya arbetsplatser och nya varaktiga jobb - jobb som ger den enskilde förbättrad livskvalitet och god försörjningsbas. Det ger samhället de resurser som behövs för att välfärdsfrågor i vid mening skall kunna hävdas. Herr talman! Folkpartiet har medverkat i 7 av de 2, 33 och 37 anser vi att det är särskilt angeläget att få riksdagens stöd för. Därför yrkar jag bifall till desamma.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

För det första är de förslag som Moderaterna lämnar i fråga om a-kassan avhängiga de förslag om att skapa nya riktiga jobb som vi har lagt fram i andra sammanhang. Jag berättade om dessa i talarstolen om Hans Andersson möjligen missade dem. För det andra är det också avhängigt av att vi också får genomföra de skattesänkningar för enskilda som gör att nivåerna på arbetslöshetsförsäkringen inte blir någonting annat för den enskilde i reella pengar än vad Hans Andersson möjligen föreställer sig i sin agitation. Det är svårt att frigöra sig från intrycket att Hans Anderssons hela referensram med massarbetslöshetens Sverige inte är min. Min referensram är att det går att pressa arbetslösheten och att den a-kassa riksdagen fattar beslut om skall passa in i ett samhälle där det inte är massarbetslösheten utan sysselsättningen som är den stora ledstjärnan. Hans Anderssons generösa förslag till ersättningsregler skall dessutom ses tillsammans med att Vänsterpartiet förordar en politik som innebär en högre skattebelastning för företagande och enskilda. Summan av denna kardemumma är att jultomten Hans Andersson, alla goda gåvors givare, mer och mer börjar se ut som stora stygga vargen i det ögonblick då han rensar bort det som enskilda människor får betala - samma enskilda människor som Hans Andersson vill tillägna de bidrag han utlovar från talarstolen.

Herr talman! Hans Andersson må förlåta mig om jag ser a-kassan tillsammans med frågor om hur de riktiga jobben skall komma till. Tragedin för socialdemokratin och tragedin för svensk arbetsmarknadspolitik är att man har trott att denna kan frigöras från den politik som skall skapa de riktiga jobben. Resultatet ser vi i dag, nämligen en sysselsättningsnivå i den svenska ekonomin som är lägre än någonsin. Jag tror att Sveriges riksdag, också när den diskuterar akassan, måste vara beredd att se de samband som gäller mellan a-kassa, arbetsmarknadspolitik och ekonomi. Gentemot dem som är arbetslösa finns det ingen åtgärd som är mer socialt lämplig än att sätta in alla krafter på att säkerställa att det finns jobb att tillgå för dessa människor. Allting annat är underordnat detta mål. Problemet i dag är att alltför mycket är koncentrerat på andra mål, medan en miljon människor hålls utanför arbetskraften. Vi fokuserar vår politik på att säkerställa att förändringar skall genomföras som gör att i synnerhet människor med låga inkomster och litet lägre produktivitet än andra också skall ha en chans att komma till sin rätt på en vanlig arbetsmarknad. Det går inte att genomföra något som är mer socialt riktigt. Det går inte heller att förorda något som är mer tillväxtfrämjande.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

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande om utformningen av den nya a-kassan har i utskottet behandlats under stor tidspress tillsammans med förändringar i vårpropositionen som handlar om akassan. Beslut som rör en så stor del av människorna i vårt land tycker jag skall behandlas med respekt. Att utskottskansliet skall vara tvunget att formligen gå på knäna och att vi som skall vara ansvariga för beslut som kanske innebär en katastrof för många människor tvingas att ta ställning på så kort tid, är högst otillfredsställande. Arbetssituationen, herr talman, blir ju ohållbar då. Den socialdemokratiska regeringen tvingar tillsammans med Centern fram beslut under press, och resultaten och konsekvenserna av besluten kommer tyvärr att visa sig vara ohållbara längre fram. Vid behandlingen av motionerna ställde sig utskottet välvilligt till flera av Miljöpartiets krav. Det främsta kravet var att vi ställde oss avvisande till propositionens förslag om att statsbidraget till arbetslöshetskassorna endast skulle utbetalas en gång i månaden. Utbetalning bara en gång i månaden innebär att arbetslösa medlemmar kan komma att vänta i över en månad och studerande upp till tre månader innan man får sina pengar. Kommer man dessutom in i systemet vid fel tid blir väntan lång. För arbetslösa med redan dålig ekonomi kan detta bli förödande. Arbetsbelastningen på a-kassornas administration skulle med regeringens förslag bli väldigt ojämn, och det skulle krävas att a-kassorna hade en buffert med likvida medel för extra utbetalningar. Att a-kassan gör extra utbetalningar är mycket vanligt. Folk behöver betala sin hyra och de behöver pengar till mat. Det är glädjande att utskottet nu går på Miljöpartiets linje och att vi därigenom stoppar detta vansinniga förslag. Men, herr talman, jag kan som representant för ett parti som är mindre än regeringspartiet tycka att man i anständighetens namn någon enda gång kan erkänna från det stora partiet att förslagen har kommit från i detta fall Miljöpartiet, att det i verkligheten är Miljöpartiet som stoppar utbetalning av a-kassa en gång i månaden. Jag tror inte att det skadar att någon gång vara litet ödmjuk i politiken och visa: Visst, vi tyckte detta var ett bra förslag. Men, herr talman, det är trots allt glädjande för alla arbetslösa att förslaget nu stoppas. Man kan fråga sig, herr talman, vad en försäkring skall vara till för. Tycker socialdemokraterna och regeringen inte att det viktigaste med en försäkring är att så många som möjligt skall kunna vara med när regeringen nu skärper kraven för inträde? Visst har man i denna proposition sänkt kraven från i somras, från nio månader till sex månader. Men detta är en skärpning i och med att man ändå höjer kraven från nuvarande fem månader till sex månader i arbetsvillkoret. Det är nu svårare än någonsin att komma in i en arbetslöshetskassa. När a-kassan var lättillgänglig var också arbetslösheten låg. Men nu när arbetslösheten drabbar så många skärps alla krav för att få tillträde. Vill man att människor skall vara försäkrade eller inte? Var är det vettigast att människor finns, i a-kassan, inom socialen eller på gatan? Kravet på sex månaders arbetad tid är anpassat till storstadsregioner där en arbetsmarknad värd namnet fortfarande existerar - kanske. Invånare i övriga kommuner i Sverige kan svårligen nå upp till detta krav, bl.a. till följd av kommunala och privata inriktningar på turistsektorn som är begränsad till sommar, jul, sportlov och påsk. Turistsektorn har blivit en käpphäst för alla landsbygdskommuner att ta till som räddare undan den hemska arbetslöshetsnöden. Satsning på turism, sägs det, ger effekter på annan verksamhet, men bara under säsongen, och denna uppgår definitivt inte till sex månaders arbetstid. Har regeringen något paraplyseende? Synkronisering på alla nivåer behövs, varför arbetsvillkoret inte får göras tuffare. Eller är det så att regeringen nu eftersträvar samma sorts flyttpolitik som på 1970 talet? Herr talman! I propositionen skriver man att nya tendenser på arbetsmarknaden gör att tidsbegränsade anställningar har ökat med 100 000 sedan 1990 och att de utgjorde 14 % av alla anställningar 1996. Sedan gör man den i mitt tycke felaktiga analysen att någon markant ökning av tidsbegränsade arbeten således inte har skett under 1990-talet. För dessa hundra tusen kan ett utökat krav på arbete bli katastrofalt. Miljöpartiet föreslår ett arbetsvillkor på fyra månader med minst 70 timmars arbete per månad för att underlätta för grupper med tillfälliga arbeten och nytillträdande ungdomar som får allt svårare att över huvud taget få fotfäste på arbetsmarknaden. Regeringens syn att endast de som har en fast förankring på arbetsmarknaden skall kunna komma med i a-kassan är ett hån mot alla dem som ställs utanför. Allt större spärrar upprättas mot dem som inte är tillsvidareanställda. Det alternativa arbetsvillkoret i propositionen är otroligt krångligt. Miljöpartiet har föreslagit att preciseringen att det alternativa arbetsvillkoret skall fördela sig på 30-dagarsperioder, skall utgå. Detta har utskottet också beslutat. Det glädjer mig och alla dem som skall administrera utbetalningarna. Om administration får kosta hur mycket som helst är det bra med ett system som dessutom ger arbetstillfällen för a-kassehandläggare - ett hett tips till alla arbetslösa att utbilda sig till. Hur skulle ett så krångligt system kunna göras lättfattligt för alla dem som drabbas av systemet? Att det nu, herr talman, också införs ett särskilt medlemsvillkor som en ytterligare skärpning verkar mycket onödigt och medför ytterligare en komplikation för en smidig, billig och rättvis administration. Detta säger vi i Miljöpartiet nej till. Utskottet ändrar nu villkoret om arbete i i genomsnitt 17 timmar under fyra veckor till att gälla en period om fem veckor. Detta är inte speciellt generöst och kommer tyvärr inte att underlätta administrationen nämnvärt. Jag undrar vad arbetsgivarna kommer att tycka om att skriva ut arbetsgivarintyg i tid och otid som kommer att bli fallet. Människor kommer inte att veta om de är med i akassan eller inte. De kommer inte att veta om de verkligen uppfyller medlemsvillkoret eller inte, och de kommer därför att sväva i ovisshet. Exempel är de med jourtjänstgöring eller korta vikariat. De kanske jobbar intensivt i två veckor, är borta i tre veckor och arbetar sedan i två veckor igen. Dessa människor kommer aldrig att komma in i a-kassan. Människor i turistbranschen, guider och översättare är andra exempel. Många är helt naturligt kvinnor och detta kommer då att bli en utmärkt kvinnofälla. Är detta att driva arbetslinjen? Syftet sägs i propositionen vara att man skall ha tillräcklig anknytning till arbetsmarknaden. Vad är det? Skall kvinnor och ungdomar hänga utanför arbetsmarknaden? Detta kan ju, herr talman, innebära att man uppfyller arbetsvillkoret, men inte medlemsvillkoret. Syftet att man skall ha tillräcklig anknytning till arbetsmarknaden i medlemsvillkoret tycker jag uppfylls mer än väl av arbetsvillkoret. Herr talman! Miljöpartiet har också invändningar mot de oerhört stränga villkoren med karensdagar när det gäller att sluta en anställning utan giltig anledning. Redan i riksdagens förra behandling fick Miljöpartiet igenom en mildring av karensdagarna från föreslagna 60 dagar till 45 dagar. Utskottet kom då med skrivningar som skulle vara generösa, men det har i verkligheten visat sig att de som slutar sitt arbete behandlas hårdare än andra kategorier. Människor som av olika anledningar mår mycket dåligt på sin arbetsplats och kanske t.o.m. får läkarintyg om psykisk obalans på grund av förhållanden på arbetsplatsen får inte den behandling som kanske kunde ha förväntats. När man efter stor ångest kanske lämnar sin arbetsplats möts man av beskedet att man har 45 arbetsdagars karenstid vad gäller a-kassan. I den situation man då befinner sig är detta ett hårt slag. Man skall betala hyra, dagis m.m. När allt faller sönder tar man till drastiska åtgärder och klarar sig inte längre. Miljöpartiet vill mot denna bakgrund att det sker en återgång till 20 dagars karenstid, som också den kan vara nog så svår för dem som befinner sig i de här omständigheterna. Herr talman! Miljöpartiet tycker att det är bra att utskottet nu går in för andra regler för medlemmar i ekonomiska föreningar och i kooperativa företag, vilka tidigare varit utestängda från a-kassan. Detta är föranlett bl.a. av en motion från Miljöpartiet. 55 till 57 år. I propositionen motiveras detta med förekomsten av OTA samt med att långa ersättningsperioder riskerar att förlänga arbetslösheten. Jag undrar då helt stilla om det har blivit lättare för äldre att återinträda på arbetsmarknaden till följd av OTA och förkortade ersättningsperioder. För denna grupp av äldre arbetslösa är argumenteringen lindrigt sagt haltande. Det är ett mycket dåligt underbyggt förslag utan förankring i verkligheten. Förslaget till "resursarbeten", den s.k. Kalmarmodellen, är inte något lysande förslag. Följdriktigt säger Miljöpartiet nej till detta. Att någon skall bli avskedad från sitt jobb i offentlig sektor för att senare komma tillbaka som resursperson är ingen lyckad lösning. Det sägs att detta inte skall tränga ut andra arbeten, men resurspersonerna kommer helt naturligt då och då att tas in som vikarier med full betalning, och detta om något tränger ut sådana som tidigare har kunnat träda in som vikarier. Det vore väl bättre om alla klutar sattes in för att behålla de berörda på deras ursprungliga platser. Också den s.k. generationsväxling som regeringen vill införa i vårpropositionen är ganska kortsiktig. Det kan tyckas bra att ersätta en äldre med en yngre på en arbetsplats, men det är inte bra att på detta sätt byta ut en grupp mot en annan på arbetsmarknaden. Äldre arbetskraft kan härvid känna sig tvingad att sluta till förmån för yngre personer och kommer då att betraktas som utanför systemet. Jag tycker att det är en konstlad form av arbetstidsförkortning. Den som dessutom inte fyller år i rätt vecka kommer inte heller att kunna ta chansen, även om vederbörande skulle ha velat göra det. Det blir därtill de unga som får betala detta utbyte med 624 miljoner kronor. Med tanke på att man tidigare har slopat förtidspensionering på grundval av arbetsmässig bedömning är förslaget inkonsekvent. Herr talman! Miljöpartiet vill ha en helhetssyn på samordningen av socialförsäkringssystemen. Socialförsäkringarna skall ge en grundläggande försörjning, där så få som möjligt skall utestängas eller ramla mellan stolarna. Miljöpartiet har föreslagit införande av ett s.k. brutet tak med en kortvarig del, en omställningsförsäkring, och en del som skyddar mot långvarigt inkomstbortfall. Lämplig tid för omställningsförsäkringar är två år. Vi har i motioner i anslutning till vårpropositionen föreslagit att ersättningsnivån skall höjas till 85 % för inkomster upp till ca 12 700 kr och för inkomstdelar däröver till 40 %. Miljöpartiet föreslår ett vidgat utredningsuppdrag vad gäller den i propositionen aviserade utredningen av den bortre parentesen. Vi vill att utredningen skall få i uppdrag att utreda en total sammanslagning av försäkringsskyddet vid långvarig ohälsa och arbetslöshet samt en sammanslagning på kommunal nivå av arbetsförmedlingarna, försäkringskassorna och delar av socialtjänstens verksamheter. Herr talman!

Herr talman! Vi är nu framme vid slutfasen i arbetet med ännu en av regeringens återställare. Spåren från de tidigare förskräcker ju. Jag har läst igenom regeringens egen näringslivsrapport och konstaterat att de positiva kurvor som fanns för arbetsmarknadsutvecklingen, bl.a. för företag, har brutits under den socialdemokratiska regeringens period. Det är en orsak till att vi nu har problem också med a-kassan. Vi har fått en ökad arbetslöshet. Vi har fler öppet arbetslösa än vid samma tidpunkt förra året, och även den totala arbetslösheten har ökat. Vi har fler långtidsarbetslösa än under motsvarande vecka förra året. Efter regeringen Perssons tillträde har vi på ett år tappat 51 000 platser i sysselsättningen. Enligt AMS prognosen från i går kommer ytterligare 46 000 personer att tappas sysselsättningsmässigt under 1997. Detta är den verklighet som råder på det område som socialdemokraterna faktiskt vann valet på 1994. Man lovade att se till att få folk i jobb och att fixa till sysselsättningen. Verkligheten har blivit en annan. Vi har fått en ökad arbetslöshet. Man frågar sig då om det här har någonting att göra med a-kassan. Jo visst är det så. Detta är en grundorsak till att man diskuterar hur man skall finna former för finansiering av de skenande kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen. Pengarna räcker ju inte till. Regeringen återkommer gång på gång med begäran om extraanslag i mångmiljardstorlek. Så visst hör arbetsmarknadspolitiken mycket tydligt samman med a-kassefrågan. Som här redan har sagts kan konstateras att regeringen har snubblat sig fram genom a-kassefrågan. Jag skall inte rekapitulera detta här, men det har varit till allvarligt men för dem som berörs av a-kassan och dess regelsystem. Kristdemokraternas linje är att hålla fast vid en obligatorisk allmänförsäkring för alla enligt den modell som infördes under den förra mandatperioden. Det är det rättvisa sättet att bygga upp en arbetslöshetsförsäkring. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 2, som berör denna fråga. Jag vill ge ett exempel på en grupp som nu inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringen, något som berörs i reservation 28, som jag också yrkar bifall till. Det gäller 8 000 familjehemsföräldrar som i dag saknar rätt till arbetslöshetsförsäkring. Vilken rättvisa ligger i detta? Jag kan presentera ett antal fall där personer som gör en stor arbetsinsats helt plötsligt ställs på bar backe. Det är det som det handlar om. Vad är detta för rättvisa i en arbetslöshetsförsäkring? Vad skriver då utskottet om vårt krav i detta sammanhang? Man anger oerhört kortfattat som enda motivering för avslag: "Utskottet är inte berett att i nuläget föreslå någon förändring jämfört med den praxis som gäller i dag." Det är inte någon direkt uttömmande argumentation för att man skall utesluta just den här gruppen, ett antal tusen personer, från rätt till arbetslöshetsförsäkring. Jag skulle vilja fråga socialdemokraternas representant i utskottet Ingvar Johnsson om han kan ge ett svar på frågan varför man utesluter just denna grupp. Jag har tagit upp detta bara som ett exempel, herr talman, på en grupp som inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Vi vet att det är många fler som nu står utan försäkringsskydd. Herr talman! Jag vill också något kommentera Per Unckels inlägg. Moderaterna har valt att rakt av yrka avslag på hela propositionen och därmed ställa sig vid sidan om debatten om utformningen av reglerna för en a-kassa. Det är möjligt att man kan välja en sådan väg, men vi har för vår del valt att diskutera innehållet i förslagen, även om vi vill ha en principiellt annan uppläggning av a-kassan. Jag tycker att det är principiellt viktigt att vi diskuterar innehållet i de regeringsförslag som läggs fram. Det kommer att vara svårt att ha Moderaternas förslag som grund för en regeringspolitik i den här frågan. Sedan var det 80-procentsnivån. Kristdemokraterna har hela tiden hävdat att det var fel att sänka nivån från 80 % till 75 %. Det var något som regeringen genomförde. Detta har drabbat enskilda hårt. De har fått ställa sig i socialbidragskön. Det har drabbat kommunerna hårt. Kostnaderna för socialbidragen har ökat för kommunerna. Det har inneburit att jobb har trängts ut från omsorgen och skolan. Fler människor har ställts i arbetslöshetskön. Det ökar kostnaderna för a-kassan. Sänkningen har lett till en ond spiral. Nu höjs nivån till 80 %. Men den stora skadan har redan skett. Jag beklagar detta. Vi har hela tiden stått för en Herr talman! Jag vill ändå återvända till huvudproblemet: arbetslösheten. Vad gör regeringen åt den? Jag deltog i en debatt för en vecka sedan med Margareta Winbergs företrädare som arbetsmarknadsminister, Anders Sundström. Från oppositionens sida avkrävde vi handling och förslag. Vi fick dessvärre inga förslag. Det framkom att regeringen väntar och hoppas att någonting skall hända, att någonting skall lyfta. Men vi ser den verklighet som råder. Omfattningen på arbetslösheten ökar. Den permanentas. Vi ser ingen ljusning. Regeringen har också avvisat ett antal förslag från Kristdemokraternas och de andra partiernas sida. Regeringen vill inte ta till sig. Det finns faktiskt ett batteri med förslag på åtgärder som skulle kunna sättas in snabbt. Då går det att se om det blir någon effekt, om arbetslösheten kan minskas och trycket på a-kassan kan minskas. Men förra onsdagen gavs ingen som helst signal från regeringens sida att man såg det här som ett problem eller att man ville ta till sig av förslag för att försöka hitta nya vägar. I dag har vi den nuvarande arbetsmarknadsministern här, Margareta Winberg. Har hon några nya besked att ge i dag? För ett halvår sedan hade vi en arbetsmarknadsdebatt. Det var i början av december 1996. Margareta Winberg sade att vi nu kan se att en skördetid kommer, att vi nu står inför 1997 och att politiken kommer att bära frukt också vad gäller fler arbetstillfällen. Det var för ett halvår sedan. Hur är det i dag? Har Margareta Winberg fått rätt? Dessvärre inte. Tvärtom. Vad skall arbetsmarknadsministern säga i dag? Jag ser med spänning fram emot detta. Det måste ändå finnas någon form av besked, när man ser att det inte blev den skörd man hade räknat med. Hurdan är argumentationen i dag? Den skörd vi har är på grund av en socialdemokratisk sådd vad gäller närings och arbetsmarknadspolitik. Skörden är oerhört mager. Den är t.o.m. negativ. Vi har alltså fått en ökad arbetslöshet i stället för att sänka den. Herr talman! Det är populärt att ställa frågor i talarstolen. Jag skall inte ställa för många frågor. Men jag vill ställa en enda fråga till arbetsmarknadsministern. Den gäller med viss bäring på frågan om a-kassa. Frågan handlar om feriearbeten. Margareta Winberg lovade i samband med presentationen av budgetpropositionen i höstas att alla ungdomar skulle få feriearbeten under sommaren 1997. Får inte ungdomarna feriearbeten, har de i stort sett ingen annan försörjning - eftersom de flesta inte finns med i en a-kassa. Kommer löftet om feriearbeten till ungdomar under sommaren 1997 att uppnås? Har Margareta Winberg en annan uppfattning om läget? På den här punkten vill jag ha ett klart besked. Det är många ungdomar i hela landet som snart står inför denna sommar och vill ha ett besked av ministern. Kommer man att få ett arbete och därmed möjlighet till inkomst och försörjning under sommaren? Eller var det ett förhastat löfte som ministern gav i ett trängt läge?

Herr talman! Arbetslösheten är vårt lands största problem. Den leder till ökade klyftor mellan människor, till ökade motsättningar och i värsta fall till att människor slås ut, inte bara från arbetslivet utan också socialt. Det ekonomiska priset är också högt, både för dem som förlorar arbetet och för dem som har sina jobb kvar. Effekten av hög, bestående arbetslöshet blir att allt färre skall försörja allt fler. Den cirkeln måste därför brytas. Mot den bakgrunden ställde arbetarrörelsen förra året upp målet att den öppna arbetslösheten skall halveras till år 2000. Det är nu det överordnade målet för vårt arbete. Därför satsar vi på utbildning, åtgärder för bättre företagsklimat, på investeringar i infrastruktur och på ökat lokalt inflytande i arbetsmarknadspolitiken. Därför har vi tagit Sverige ur den akuta ekonomiska krisen och därmed också pressat ned räntor och börjat få fart på tillväxten i ekonomin. Därför stärker vi kommuner och landsting genom att föra ut ytterligare 8 miljarder kronor till vård, omsorg och skola. Alla dessa beslut, och fler därtill, leder till målet om att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. I dag diskuterar vi a-kassan. Den har också en viktig roll i kampen mot arbetslösheten. Den skall fungera både som språngbräda och som skyddsnät för de individer som förlorar jobbet. Försäkringen skall bidra till ekonomisk trygghet, som gör det möjligt för den arbetslöse att söka sig till nya anställningar och utvecklas i nya riktningar. A-kassans betydelse för omstrukturering av näringsliv och offentlig verksamhet får inte underskattas. A-kassan skall bidra till trygghet i förändringen. Det är en styrka att ta nya steg. Därför skall det gå att lita på försäkringen. Människor måste känna tillit till a-kassan. Få andra frågor har så tydligt kanaliserat människors oro de senaste åren. Därför är det socialdemokratiska partiets uppgörelse med LO så betydelsefull. En samlad arbetarrörelse står bakom regeringens och utskottsmajoritetens förslag. Därför är överenskommelsen med Centerpartiet här i riksdagen så viktig. Den är en garant för att det beslut som vi fattar i dag kommer att bli uthålligt. Låt oss erkänna att a-kassan har varit utsatt för alltför många förändringar under 1990-talet. I en tid av extremt hög arbetslöshet är det visserligen naturligt att försäkringen utsätts för påfrestningar. Men nu måste vi samla oss till en långsiktigt stabil och uthållig försäkring. Ett av de problem som debatten och förändringarna i a-kassan har skapat är att det givit luft åt högljudda krav på dramatiska försämringar i försäkringen. Jag skall återkomma till de västa avarterna. Skall vi klara att få ned arbetslösheten, krävs mer framtidstro och tydlighet om våra trygghetssystem. Det kommer dagens beslut att bidra till. Människor kan efter dagens beslut känna att de både bidrar till och får ut något av försäkringen. A kassan kommer med dagens beslut att både ställa krav på de försäkrade men också ge möjligheter för dem som uppfyller villkoren. Reglerna blir tydliga, enkla och varaktiga. Detta är grunderna till det beslut vi skall fatta. Herr talman! Låt mig gå över på en genomgång av innehållet i utskottsmajoritetens förslag. Det kan sammanfattas i fem punkter. För det första blir a-kassan allmän och sammanhållen. Förslaget innebär att vi skapar en allmän och sammanhållen försäkring som administreras av de fackliga a-kassorna. Det betyder att fackens ansvar för de arbetslösa medlemmarna förblir fortsatt stort. Samtidigt införs en kompletterande genomgångskassa för nytillträdande på arbetsmarknaden. Den nya kassan bildas av arbetsmarknadens organisationer. Försäkringen innehåller också en struktur med grundersättning och en tilläggsförsäkring. För det andra höjs ersättningen för alla försäkrade. Ersättningen från a-kassan höjs från den 29 september i år till 80 % av den tidigare lönen. Från den 29 december höjs den högsta dagpenningen till 580 kr om dagen, och grundbeloppet höjs till 240 kr. Det bidrar till ökad trygghet för dem som förlorar arbetet. Också företagare får förbättrade villkor i försäkringen. Jag tycker att det är notabelt att vi nu genomför förbättringar för företagarna som den moderatledda regeringen tydligen inte var intresserad av. Företagarna skall få möjlighet att göra tillfälligt uppehåll i sina verksamheter utan att det påverkar rätten till ersättning. Ett mer nyanserat synsätt skall också bana väg för familjeföretag där lönsamheten minskat så att inte alla delägare i företaget kan försörja sig på verksamheten. De skrivningar om en samlad bedömning av arbetslöshetsbegreppet som görs skall leda till att det också underlättas för dem som är med i ekonomiska föreningar och kooperativ. För det tredje tydliggörs arbetslinjen. För att få rätt till ersättning skall den försäkrade ha haft fast förankring på arbetsmarknaden. Arbetsvillkoret blir sex månader med minst 70 arbetade timmar per månad. För att anpassa försäkringen till en arbetsmarknad med allt mer av timanställningar införs också ett alternativt arbetsvillkor om minst 450 timmar under sex månader där minst 45 av dessa timmar skall vara inarbetade under var och en av de sex månaderna. Medlemsvillkoret förblir oförändrat tolv månader. För studerande underlättas inträdet i försäkringen genom att den som fyllt ett studerandevillkor för grundersättningen kan vinna inträde i a-kassan. För det fjärde utreds den bortre gränsen. Arbetslöshetsförsäkringen skall vara en omställningsförsäkring. Men en tidsbegränsning av ersättningsrätten får inte leda till att den enskilde går utan försörjning. Regeringen skall nu utreda de oklarheter som är förknippade med en tidsbegränsad ersättning. För det femte är den nya försäkringen finansierad. Med detta förslag till ny lagstiftning blir a-kassan ekonomiskt stabil. Finansieringsavgiften höjs med ca kassorna får också rätt att ha olika avgifter för olika grupper av medlemmar. Dessutom skall a-kassan inte betalas ut samtidigt med avgångsvederlag eller vid permittering. Studiemedel och studiebidrag kan reduceras om de utbetalas samtidigt som akasseersättning, och möjligheten att få lön för bisyssla tillsammans med kassaersättning begränsas. I dessa fem punkter - a-kassan blir allmän och sammanhållen, ersättningen höjs, arbetslinjen tydliggörs, den bortre gränsen utreds, och försäkringen är finansierad - samlas en arbetslöshetsförsäkring som går att lita på. Vi får nu en försäkring för trygghet, framtidstro och mod till förändring, en försäkring som kan ge sitt bidrag till att halvera den öppna arbetslösheten. Regeringen har i vårbudgeten lagt fram förslag om bl.a. friare användning av a-kassa, resursarbete och tillfälligt avgångsvederlag. Det är mycket bra och eftertraktade åtgärder som vi öppnar för genom erforderliga lagförslag i detta betänkande. Herr talman! Jag kan dock inte lämna denna talarstol utan att först ge uttryck för min förfäran över moderaternas motförslag. Moderaterna vill försämra arbetsvillkoret genom att förlänga det till tolv månader mot regeringens sex månader. Effekterna av en så drastisk skärpning förskräcker. Om moderaternas arbetsvillkor vore i kraft i dag skulle 35 000 personer som i dag har a-kassa inte ha tillträde till försäkringen. Hur skulle de försörja sig? Det lämnar moderaterna inga svar på. Dessutom föreslår moderaterna den mest brutala bortre gräns som någon i modern tid över huvud taget vågat diskutera. Efter 300 dagars ersättning vill moderaterna införa en stupstock. Sedan skall inga mer pengar betalas ut. Om moderaternas förslag varit förverkligade i dag skulle drygt 300 000 personer som i dag har a-kassa varit utförsäkrade. Det handlar om 16 500 personer hemma i Älvsborg, 14 500 personer i Norrbotten och 42 000 personer i Skåne. Jag skulle kunna fortsätta län för län. Men låt mig i stället konstatera att moderaterna helt cyniskt avstår från att ge besked om hur dessa människor, dessa drygt 300 000 medborgare, skulle försörja sig i moderaternas Sverige. Moderaterna hoppas förstås att hotet från den bortre gränsen skall leda till att folk söker jobb mer aktivt. Men att påstå att så många som 300 000 arbetslösa som i moderaternas Sverige löper risk att bli utförsäkrade skall få jobb samtidigt är både orimligt och cyniskt. Jag skulle vilja fråga Per Unckel: Vet moderaterna själva hur drastiskt deras förslag slår mot den enskilde arbetslöse? För att göra detta tydligt har jag räknat på skillnaderna mellan vårt socialdemokratiska och det moderata förslaget också i strikt ekonomiska termer. För den som tjänar ca 13 000 i månaden och som är arbetslös i tre år är skillnaden sammanlagt över de tre åren Moderaternas a-kassa är därför nästan helt värdelös för den arbetslöse. Den ger nästan ingen trygghet alls. Men moderaterna anser väl att den arbetslöse inte vill arbeta om han får 80 %. Följande hånfulla formulering i er motion skall väl tolkas på det sättet: höjningen av ersättningsnivån påverkar negativt möjligheterna att få arbete. Moderaterna föreslår vidare att några särskilda lönenivåer inte skall läggas fast för att definiera arbete som inte behöver accepteras. Då är min fråga: Hur låg lön menar moderaterna att exempelvis den som tjänar 13 000 kr och får ca 10 000 kr i a-kassa skall acceptera? Hälften av a-kasseersättningen, eller vad? De pengar som moderaterna i sin budgetmotion tar från a-kassan använder de bl.a. till sänkta förmögenhetsskatter. Det visar var moderaterna har sina lojaliteter. Inte är det bland de arbetslösa och dem som har svårt att få ekonomin att gå ihop eller bland dem som är i behov av vård, omsorg och utbildning. Jag tycker att kammaren har rätt att nu få besked, Per Unckel. Skall dessa drygt 300 000 arbetslösa vända sig till socialkontoret för att få socialbidrag? Det vill jag veta, men framför allt vill de arbetslösa veta det. Jag vill också veta, och framför allt tror jag att våra kommunalt engagerade vill veta det, varifrån kommunerna i så fall skall ta de pengarna. Ni avvisar de socialdemokratiska förslagen om förstärkning till kommunerna, och dessutom apterar ni nu denna socialbidragsbomb. Är det vården, omsorgen eller skolan som skall stå tillbaka för att kommunerna skall få råd att betala socialbidrag till dem som ni vill slänga ut ur a-kassan? Jag menar att det bland dem som nu vill rasera vår a-kassa uppträder moderaterna som värstingar i en klass för sig. Men Folkpartiet och Kristdemokraterna följer ändå med litet grand på vägen om än inte lika långt, eller i varje fall inte just nu. Låt mig därför till sist fråga Folkpartiet och Kristdemokraterna hur de ställer sig till det moderata förslaget. Hur skulle arbetslöshetsförsäkringen egentligen se ut i ett borgerligt styrt Sverige? Det duger inte att som Dan Ericsson bara mumla något negativt om det moderata förslaget. Eftersom ni inte är eniga i denna fråga blir heller inte ert alternativ särskilt trovärdigt. Nu har Elver Jonsson och Dan Ericsson chansen att besvara denna viktiga fråga. Skulle Folkpartiet och Kristdemokraterna ställa upp bakom en a-kassa som ställer drygt 300 000 arbetslösa utan ersättning?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

Herr talman! Ingvar Johnsson undrade vad de 300 000 människor han räknade fram med sitt räkneexempel skulle göra med moderat politik. Det finns ett mycket enkelt svar på den frågan: De skulle arbeta. I Ingvar Johnssons föreställning är fortfarande 1 miljon människor utan arbete, och jag förstår varför hans föreställning är just denna. Inga nya jobb kommer nämligen till med den politik som hans regering företräder. Det gör det däremot med de förslag som Moderaterna har presenterat här i riksdagen. Som jag sade tidigare från talarstolen så finns det inte den akassa i världen som klarar tryggheten med socialdemokratisk politik. Däremot finns det en a-kassa som klarar tryggheten med den politik Moderaterna förordar för fler jobb. Ingvar Johnsson fortsätter vidare med ett räkneexempel där han säger: Tänk om Moderaternas a-kassa vore i kraft i dag. Hemska tanke! Skulle vi sopa upp efter er politik? Vem kan begära att oppositionen skall ha en a-kassa som sopar upp efter detta, när Socialdemokraterna inte ens klarar det själva, med sin egen a-kassa? Ingvar Johnsson! Vår a-kassa är inte i kraft med socialdemokratisk politik. Vår a-kassa är i kraft med vår politik, och därför blir kraven ty följande annorlunda. Svaret på frågan vad de 300 000 skall göra är alltså: De skall finnas i arbete i riktiga och fungerande företag. Ingvar Johnsson fortsatte med räkneexempel på nettoeffekterna av vad som skulle hända om våra regler fortfarande genomfördes med socialdemokratisk politik. Vem i hela friden har sagt att de skulle genomföras med socialdemokratisk politik? Och varför glömde Ingvar Johnsson att räkna med att människor får skattesänkningar med moderat politik - skattesänkningar som dessutom är riktade direkt mot låg och medelinkomsttagarna. Det är de inkomsttagare som brutalt slås ut från arbetsmarknaden därför att det inte går att betala lönerna. Ingvar Johnsson för en asocial massarbetslöshetspolitik som han försöker skyla över med en dålig a-kassa.
Herr talman! Om jag utgick ifrån det moderata förslaget med en socialdemokratisk politik kanske det var väldigt snällt. Förra gången Per Unckel hade chansen att regera fick vi nämligen en utveckling med 50 000 konkurser och med så där en halv miljon färre i arbete. Då skulle naturligtvis det moderata förslaget bli ännu mycket sämre. Per Unckel! Vi socialdemokrater höjer nu akasseersättningen till 80 %. För vår del har hela diskussionen om a-kassan handlat om att när vi skulle städa upp efter Bildt och Unckel tvingades vi också spara. Men vi har hela tiden ansett att 75 % är för låg ersättning. Nu när ekonomin är bättre rättar vi till det. Men Moderaterna verkar närmast upprymda över att få rycka bort skyddsnätet för de arbetslösa. Jag vill fråga Per Unckel om han aldrig träffar några arbetslösa. Har han ingen aning om hur de som är arbetslösa har det? Jag uppmärksammade att Per Unckel i sin inledning sade att vi skall ha en allmän försäkring i bokstavlig mening. Sedan lägger Moderaterna fram ett förslag om en försäkring som inte skulle släppa in 35 000, och som snabbt skulle ställa 300 000 utanför. Jag tycker faktiskt att Per Unckel har humor.
Herr talman! Jag är glad om jag lyckats glädja Ingvar Johnsson med så litet. Min avsikt med den typen av argument var inte att glädja honom, utan att försöka få honom att förstå vilka alternativ som står emot varandra i den kommande riksdagsomröstningen. Ingvar Johnsson! Vilka 300 000 är det som skall utförsäkras med moderat politik? Förslagen är ju uttryckligen villkorade till att de jobb som dessa 300 000 människor skall ha faktiskt finns tillgängliga. Läs motionen, Ingvar Johnsson! Men läs inte bara de delar som är roliga att läsa för agitationens skull. Moderaternas förslag genomförs i takt med att de arbeten tillkommer som Ingvar Johnsson inte förmår skapa med sin politik. Ingvar Johnsson påpekade också att socialdemokratin nu gör en stor reform genom att återskapa 80 procentsnivån i a-kassan. Många av oss minns när den dåvarande socialdemokratiska oppositionen demonstrerade utanför detta hus och skällde den dåvarande regeringen för allsköns dunkla avsikter därför att den sänkte ersättningsnivån till de 80 % som Ingvar Johnsson nu tycker är skäliga. Värre ändå, herr talman: Ingvar Johnsson förefaller inte att förstå när jag talar om förhållandet mellan bidrag och skatter. Hörde inte Ingvar Johnsson vad jag tidigare påpekade? Jag sade att om Moderaterna får genomföra kombinationen av a-kassa och förändringar av skatterna får den arbetslöse högre ersättning i kronor och ören med en 75-procentig ersättning än med den 80-procentsnivå som Ingvar Johnsson nu slår sig för bröstet för. Herr talman! Jag förstår att Ingvar Johnsson känner valrörelsen rycka närmare. Jag förstår att han gillar torgen och talarstolen. Men glöm inte sakligheten på vägen! Det är nämligen människor utan jobb som denna debatt handlar om. Tala i stället om för regeringen genom Margareta Winberg vad som skulle behöva göras för att sätta människor i riktigt arbete! Vidmakthåll inte ett system där människor skall tvingas att gå på bidrag!
Herr talman! Jag hörde vad Per Unckel sade, men jag tror inte på det han säger. Jag tror inte heller att någon annan tror på att han skulle uppnå de effekter han talar om. Jag tycker i stället att det står helt klart att Per Unckel inte riktigt har fattat hur rå och grym Moderaternas politik i verkligheten är mot de arbetslösa. Jag höll på att säga att Per Unckel har för vana att inte riktigt se till effekterna av det han skriver i olika sammanhang. Vad är det han erbjuder exempelvis den 60-åring som regeringen nu vill låta få a-kassa fram till pensioneringen? Jo, drygt ett års a-kassa och sedan ett knappt år med Per Unckels nålpengar, som skall delas ut till äldre. Sedan ingenting. Sedan väntar bara socialbidrag. Så tänker Moderaterna visa sin tacksamhet till dem som har slitit och byggt upp det här landet. Per Unckel var tidigare inne på den dåliga kvaliteten på de förslag som kommer till riksdagen. Jag funderar på om han inte kommer ihåg hur det var när han själv satt i regeringen. Per Unckel kommer händelsevis inte ihåg vad Lagrådet skrev om den regeringens a-kasseförslag? Efter att ha betonat vikten av att det hela skulle vara tydligt och överskådligt skrev Lagrådet att enligt dess mening uppfyller de remitterade förslagen inte detta krav. Per Unckel kanske händelsevis också kommer ihåg att utskottet skickade tillbaka hela förslaget till regeringen. Nej, Per Unckel, det var inte så att det inte kom många dåliga förslag under Per Unckels regeringstid. Det kom jättemånga dåliga förslag.

Herr talman! Ingvar Johnsson säger i sitt tal att medlemmarna och de arbetslösa skall känna ekonomisk trygghet och trygghet i försäkringen. De skall också kunna känna tillit till försäkringen. Jag undrar, som jag också sade i mitt tal, hur möjligheterna är nu när man skärper arbetsvillkoret och inför ett medlemsvillkor. Det alternativa arbetsvillkoret blir ju också oerhört strängt. Hur skall då en arbetslös kunna känna trygghet och tillit inför systemet? Det förstår jag inte. Ingvar Johnsson sade att medlemsvillkoret skall vara 12 månader. Men varför nämnde han inte att man också skall ha förvärvsarbetat under fyra veckor i 17 timmar per vecka under en period av fem veckor? Är det slopat, eller läser jag fel? Det står ju fortfarande i betänkandet att detta skall gälla som medlemsvillkor. Vad händer om man exempelvis är sjuk under en av dessa veckor? Då klarar man medlemsvillkoret. Men är man sjuk i en vecka och tre dagar klarar man det inte. Innebär de här mycket strängare reglerna verkligen trygghet?
Herr talman! Jag tycker att villkoren är väl avvägda. Regeringens förslag innebär att alla försäkrade får höjd ersättning vid arbetslöshet. Det är viktigt, i den svåra ekonomiska situation som många befinner sig i. 15 000 kr i månaden får ungefär en tusenlapp mindre att leva på än med regeringens förslag. Det sade Barbro Johansson ingenting om i sitt inlägg. Hon sade heller ingenting om att den som tjänar 19 000 kr av någon anledning skulle få ett par hundralappar mer. Jag har svårt att förstå Miljöpartiets fördelningsprofil i detta sammanhang. Utskottsmajoriteten tycker att det är viktigt att de sociala ersättningssystemen utformas så att den enskilde ej faller mellan stolarna, på tal om det som Barbro Johansson tog upp i sin inledning. Men det kräver inte att vi har ett och samma system. Barbro Johansson bortser från att vi måste beakta att försäkringssystemen behandlar olika situationer och att olika syften skall uppnås med våra försäkringssystem.
Herr talman! Ingvar Johnsson svarar inte på min fråga om medlemsvillkoret. Är det kvar som det står i betänkandet, att man måste arbeta 17 timmar under fyra veckor? Vad händer med dem som är sjuka mer än en vecka? De kommer alltså inte in. Vi har sagt att vi vill ha 85 % ersättning upp till en inkomst på 12 700 kr. Därutöver skall ersättningsnivån vara 40 %. I förlängningen vill vi ha en samordning mellan de olika socialförsäkringssystemen och arbetslöshetsförsäkringen. Vi vill ha en höjning av ersättningsnivån. Det har vi också skrivit i vår motion.
Herr talman! Det är klart att medlemsvillkoret finns kvar som det står i betänkandet. Vi förde en diskussion om att det skulle vara för hårt om möjligheten att erhålla inträde i kassan kunde förskjutas med fyra veckor om man var sjuk en dag. Vi har föreslagit en lindring. Ändå återkommer Barbro Johansson och tar upp ett räkneexempel. Jag tycker att det är väl avvägt nu. Miljöpartiet föreslår en total sammanslagning av a-kassa, sjukförsäkring och socialbidrag under kommunalt huvudmannaskap. Jag tycker inte att det är så mycket försäkring över Miljöpartiets förslag. Det påminner mest om ett enda stort, centraliserat socialbidrag. Det brutna taket, som Barbro Johansson talar om, ger dessa effekter för den som tjänar 15 000 kr respektive 19 000 kr. Jag kanske inte är så kunnig i husbyggande. Men nog tycker jag att en konstruktion som ger mer vid 19 000 kr och mindre vid 15 000 kr inte påminner så mycket om ett brutet tak utan snarare om ett tak som svankar därför att någon har slagit bort en bärande del inne i huset.
Herr talman! Ingvar Johnsson slår fast några svåra men tydliga besked: Arbetslösheten är vårt största problem. Många slås ut. Alltfler skall försörjas av allt färre. Det är Ingvar Johnssons betyg över två och ett halvt års socialdemokratiskt styre. Ingvar Johnsson frågar ängsligt de två partier som för närvarande behärskar det politiska mittfältet om de kommer att lockas av moderata locktoner. Ingvar Johnsson borde veta, lika väl som någon annan här, att moderaterna, när de är på eget grönbete, ofta har kunnat förena sig med just socialdemokraterna, t.ex. 75 %. Vem som var mest förtjust kan väl Ingvar Johnsson ge besked om, eftersom ni var sams i den frågan. Problemet är att Ingvar Johnsson inte är överens med sig själv. Hur är det i den socialdemokratiska riksdagsgruppen när det gäller t.ex. den bortre parentesen? Hur är det med LO, ARBOM-utredningen osv.? Ingvar Johnsson säger att propositionen leder till att arbetslösheten halveras. Det är en appell som inte står något förstamajtal efter. Men alltfler börjar tvivla på det budskapet. Dagens hurtiga DN-rubrik höll inte särskilt mycket. Propositionen skall ge tillit. Den skall man kunna lita på. Det enda vi kan lita på är att vi skall få en utredning och att man skall kunna ge besked om två år. Tala om handlingskraft!
Herr talman! Elver Jonsson får vara ursäktad om han inte hör allt jag säger. Jag sade naturligtvis inte att denna proposition leder till att vi halverar arbetslösheten. Jag sade att en bra a-kassa är en viktig del i det arbetet. Jag står naturligtvis fast vid att om vi inte får ned arbetslösheten snabbt, kommer vi att bli kvar i en situation som vi hamnade i under den förra regeringens tid, som innebär att allt färre får försörja alltfler. Vi måste väl ändå vara överens om att vi kan föra en diskussion om hur viktigt det är. Elver Jonsson talade om vad Moderaterna kostar på sig när man är på grönbete. När Folkpartiet är på grönbete i opposition kostar man kanske på sig att vara generös i vissa frågor, något som man sedan inte får tillåtelse till av Moderaterna när det blir en borgerlig regering. Vi har ganska många erfarenheter av det, efter två perioder. Det skulle naturligtvis också vara illa om fyrpartiregeringens a-kassa återinfördes. Men Moderaternas förslag är helt orimligt. Jag vill därför återupprepa min fråga: Kan Folkpartiet tänka sig att sätta sig i en regering ihop med Per Unckel och genomföra något som liknar Moderaternas a-kassa?
Herr talman! Jag tycker inte att vi skall tvista om detta. För Folkpartiets del får gärningarna tala. Den politik vi var med om att driva i den tidigare regeringen skäms jag inte för. Trots den oerhört svåra lågkonjunkturen ledde den till stigande sysselsättning. I dag har vi en sjunkande sysselsättning, efter två och ett halvt år av socialdemokratiskt styre i en hygglig konjunktur. Det är spännande att följa den socialdemokratiska retoriken och socialdemokratiska göranden och låtanden. Allt som socialdemokraterna varnar för tillåter man. Trots den tydliga och väl genomarbetade ARBOM-utredningen låter man arbetsmarknaden leva vidare med oklarhet om hur en förordad tidsbegränsad ersättningsrätt skall hanteras. Inte heller tio olika propositioner under drygt två år av socialdemokratiskt styre har kunnat reda ut det. Arbetslinjen överges i realiteten. Så dystert är det, herr talman. Kampen mot arbetslösheten har blivit en kamp mot arbetskraften.
Herr talman! Det är nog ingen här i kammaren som har hört att Elver Jonsson nu svarade att han inte kan tänka sig att regera ihop med moderaterna, om deras a-kassa skall genomföras. Jag utgår från att han möjligtvis kan tänka sig det. Sedan säger Elver Jonsson att man var framgångsrik när det gäller jobben under den borgerliga regeringens tid - 50 000 konkurser och en halv miljon färre jobb! Jag vill återknyta till ytterligare en fråga som visar på Folkpartiets agerande i regeringsställning. När vi socialdemokrater samarbetar med Centern genomför vi också betydelsefulla förbättringar för företagarna när det gäller a-kassan. Varför kom inga sådana förbättringar från den regering som Elver Jonssons parti ingick i? Det hade behövts när det var 50 000 konkurser. Folkpartiet var kanske så upptaget av att försämra för löntagarna att man glömde företagarna. Eller också är ni bäst på att prata om företagsklimat när ni är i opposition.

Herr talman! Först vill jag säga till Hans Andersson att den här a-kassereformen bygger på en uppgörelse mellan LO och vårt parti. Den är framarbetad i en konstruktiv dialog. Vänsterpartiet har som framgått lämnat 15 reservationer när det gäller denna reform. På 15 punkter underkänner således Hans Andersson och hans parti det goda förhandlingsresultat som LO har uppnått för sina medlemmar. Det tycker jag är notabelt. När det gäller den bortre gränsen vill jag säga att Vänsterpartiet ständigt har sökt politiska poänger med att skrämma de arbetslösa. Oavsett vad arbetsmarknadsministern har sagt och oavsett vad som har sagts i riksdagsbeslut om att det inte kommer något slutligt beslut förrän vi har något att erbjuda för tiden efteråt fortsätter Vänsterpartiet att skrämmas. När vi nu har skjutit frågan på framtiden och den skall utredas undrar Hans Andersson vad det är som skall utredas. Vänsterpartiet fortsätter sin färd i populistfilen och låtsas som om det inte alls fanns några begränsningar. Det är den felande länken i Hans Anderssons resonemang. Han frågar mig om jag inte tycker att det eller det förslaget är bra. Det finns många käcka och bra förslag som Hans Andersson och Vänsterpartiet har om det bara fanns hur mycket pengar som helst och om det inte fanns några som helst begränsningar.

Fru talman! Jag förstår att det var känsligt att påminna om a-kassereformens breda förankring. Det går ju inte längre så lätt att hävda att ni har de stora skarorna bakom er. När vi talar om förhandlingarna med LO tycks ni utgå från att vi socialdemokrater inte skulle vilja ha några förbättringar nu när ekonomin tillåter det utan att vi har tvingats till det. Det är också märkligt. Jag tror nog att de allra flesta tycker att uppgörelsen mellan vårt parti och LO är väl avvägd. Den kommer också att innebära en ökad trygghet. Hans Andersson kanske blir arg över det jag nu säger. Man skulle kunna uttrycka det litet bildligt. När vi tvingades spara och många var så arga kunde Hans Andersson framträda i debatten som en kraftfull solist med kör och orkester. Nu när vi har reformerat akassan och gjort upp med LO handlar det litet mer om att sjunga solo a cappella.
Fru talman! Jag ställde en fråga till Ingvar Johnsson tidigare: Varför vill socialdemokraterna diskriminera grupper, så att de inte har någon arbetslöshetsförsäkring? Varför vill man detta? Jag frågade vad ni menade med formuleringen att man, vad gäller just familjehemsföräldrar, inte vill frångå den praxis som gäller. Det fanns ingen motivering. Vad skall jag ge för besked till familjehemsföräldrar som gör både en stor arbetsinsats och en stor samhällsinsats? Varför skall inte de ha rätt till en arbetslöshetsförsäkring? Jag valde ut en liten grupp för att ge exempel. Jag fick inget som helst svar av Ingvar Johnsson. I stället ställer Ingvar Johnsson frågan: Hur ställer sig kristdemokraterna till moderaternas förslag? Det måste ju, precis som Elver Jonsson var inne på, vara bättre att fråga varför Socialdemokraterna gjorde upp med Moderaterna och Centern om sänkningen av ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen till 75 %. Det är ju den intressanta frågan. Kommer ni efter valet 1998 återigen att tillsammans med moderaterna sänka ersättningen till 75 %? Det var ju ingen som före valet 1994 direkt trodde att en röst på socialdemokraterna var en röst på 75 % i ersättningsnivåer. På tal om detta med att bli trodd undrar jag varför man skall tro på er nu, om ni nu säger något annat. I denna fråga har ju ert förtroende fullständigt raserats. Det är förbrukat. Kommer ni tillsammans med moderaterna att återigen sänka ersättningsnivån efter valet 1998? Det är frågan. Ingvar Johnsson! Jag mumlade inte. Jag sade att jag har svårt att se att moderaternas förslag kan bli regeringspolitik. Jag utgick från att moderaterna inte kan samla en egen majoritet. Då tänkte jag inte på, fru talman, att man kanske skall genomföra den här sänkningen tillsammans med socialdemokraterna. Då är det ju fullt möjligt.
Fru talman! Jag skall börja med att svara på frågan om familjehemmen. Vi anklagas för att ha svarat så kort. Vi genomför en rad förbättringar för företagarna. Då passar kristdemokraterna på att muta in ytterligare en grupp som borde ha kommit med. Någonstans finns det gränser. Jag vill påpeka att kd står ensamt i den här frågan. Dan Ericsson frågar vad vi har för skäl. Den frågan kanske skall ställas till arbetsmarknadsministern. Det kan hända att arbetsmarknadsministern har haft samma skäl att inte ta med denna grupp som den borgerliga regeringen hade när den tidigare reformerade a-kassan. Det finns några frågor som ändå är intressanta att diskutera med kristdemokraterna. Jag tänker på att Dan Ericsson i inledningen så hårt angrep att vi socialdemokrater tycker att det är så självklart att bygga vidare på en a-kassa som bärs upp av de fackliga organisationerna. Dan Ericsson! De fackliga organisationerna har faktiskt varit med och tagit ansvar för sina arbetslösa medlemmar i ett århundrade. Sambandet mellan a-kassan och facket har också inneburit ett starkt fackligt engagemang när det gäller utvecklingen av kassorna. Jag skulle vilja fråga Dan Ericsson: Varför har facken inte längre kd:s förtroende att fortsätta med den uppgift som de har skött så väl?
Fru talman! Det är ett något märkligt svar från en person som företräder en utskottsmajoritet. I utskottsbetänkandet skriver man att man inte vill göra någon förändring vad gäller familjehemsföräldrarna, utan man hänvisar till praxis. Det finns ingen som helst argumentation, inga som helst motiv till varför man skall ställa dessa tusentals familjehemsföräldrar utan arbetslöshetsförsäkring. Man kunde ändå tro att en som representerar en utskottsmajoritet skulle kunna argumentera för sin sak. Att vi sedan står ensamma i denna fråga behöver inte innebära att vi har fel. Det kan ju faktiskt vara så att vi har rätt och att vi behöver samla en majoritet kring det här förslaget. Detta är en utsatt grupp på arbetsmarknaden som gör en väldigt strong insats men inte får någon som helst erkänsla från samhällets sida. Faktiskt kan man från dag till annan ställas på bar backe. Det tycker jag inte att man skall vifta undan på det sätt som Ingvar Johnsson gjorde. Fru talman! Ingvar Johnsson nämnde att de fackliga organisationerna tar ansvar. Vi motsätter oss inte detta. Problemet med a-kassan i dag är ju att det är staten som får skjuta till miljard efter miljard. Regeringen återkommer ständigt hit för att försöka skjuta till ytterligare miljarder på grund av att ni för en politik som innebär att vi har en väldigt hög arbetslöshet - och en ökande arbetslöshet. Det är ju det som är huvudproblemet, Ingvar Johnsson. Sedan fick jag inget svar på frågan: Kommer ni efter valet 1998 att återigen sänka ersättningsnivåerna till 75 % ihop med Moderaterna - precis som ni gjorde efter förra valet?
Fru talman! Jag är förvånad över att Dan Ericsson så starkt utgår från att Socialdemokraterna skall sitta kvar efter valet. Det skall vi ju göra. Men jag tror nog att centersamarbetet då har möjligheter att fortsätta och att det inte blir aktuellt att diskutera med Moderaterna. Framför allt blir det självklart inte aktuellt att åter sänka a-kassan. På den punkten kan jag ge ett klart svar. Men Dan Ericsson fortsatte att mumla. Han använde formuleringen: Det blir svårt att se att detta skulle kunna ligga till grund för en regeringsförhandling. Men han sade inte att man inte kan tänka sig att sitta i en sådan regering. Jag vill sedan litet grand nyansera det här med att vi har skrivit ett kort svar på motionen. Det är klart att vi kunde ha lagt till ytterligare någon mening, för jag tror att de andra partierna också har tyckt så, om att vi inte kan ta ställning till en motion där man inte vet någonting om konsekvenserna. Det skulle vi kanske ha gjort, om det nu hade lugnat Dan Ericsson. Men han får väl som sagt återkomma med motionen. Sedan tycker jag att det finns anledning att påminna Dan Ericsson om en sak som han tog upp i sitt inledningsanförande. Han talade då om hur bra det hade varit under den borgerliga tiden och hur vi sedan hade ändrat i a-kassan. Jag tror att man kan säga så här: När kd vandrade ut från Rosenbad lämnade man efter sig en mycket dåligt reformerad a-kassa. Vi kommer att lämna denna mandatperiod med en mycket bra a-kassa som kommer att vara hållbar framöver. Då kommer det inte att behövas så mycket ändringar i framtiden.

Fru talman! Det är inte helt lätt att komma in i debatten i ett sådant här sent skede när de flesta sakfrågorna har diskuterats i olika omgångar, men jag skall ändå göra några kommentarer. Jag skulle inledningsvis vilja göra ett par kommentarer kring vad dels Per Unckel, dels Elver Jonsson sade i sina inledningsanföranden beträffande Centerns sätt att arbeta. Per Unckel sade i sitt anförande att Centern bestämde sig in blanko och i efterhand för att godkänna regeringens a-kasseförslag. Jag vet inte var Per Unckel har fått den här historieskrivningen från, om det är något som han har drömt eller om det är något som han har fantiserat ihop i vaket tillstånd. Jag kan bara konstatera att det är helt fel, och det kan bekräftas på olika sätt. För att använda Per Unckels eget uttryckssätt vill jag säga att det Per Unckel sade var trams. När det sedan gäller Elver Jonsson beskrev han Centern och Centerns arbete som att vi lägger oss platt för regeringen och regeringens förslag. Jag får sätta samma epitet på Elver Jonssons uttalande som jag gjorde på Per Unckels, nämligen: trams, Elver Som jag ser det finns det två olika sätt att bedriva politiskt arbete på. Det ena är att man även som litet oppositionsparti försöker ta ansvar, hitta breda politiska lösningar och vara med och påverka politikens utformning. Den andra modellen är att ställa sig offside utan möjlighet att vara med och påverka och i stället ägna sina krafter åt att skriva reservationer till utskottsbetänkandena. Jag föredrar för min del det första sättet att arbeta. Jag tycker att det är mer gagnerikt. Elver Jonsson föredrar tydligen det andra sättet. Fru talman! Som alla tidigare talare i den här debatten har påpekat har arbetslöshetsförsäkringen och regelverket kring denna varit föremål för en mängd olika politiska beslut och förändringar under senare år. Det har handlat om förändrade ersättningsnivåer, det har handlat om förändrade regler för försäkringens omfattning, det har varit återställare och det har varit återställare av återställare. Det här är naturligtvis inte bra. Framför allt är det utifrån den enskilde försäkringstagarens utgångspunkt väldigt olyckligt, eftersom det har skapats en situation där det blivit väldigt svårt att överblicka vad som egentligen gäller. Vilken trygghet har man som enskild arbetstagare när arbetslöshet uppträder osv.? Om ett sådant här trygghetssystem inte är överblickbart och förutsebart för den enskilde minskar naturligtvis dess legitimitet. Det här är bakgrunden till att riksdagen före jul tog ett initiativ om att skjuta upp ikraftträdandet av de regelförändringar som redan tidigare hade beslutats. Vi visste ju redan då att frågan skulle återkomma senare, dvs. under våren 1997, och det var bättre att försöka ta ett samlat grepp och klara ut regelverk, ersättningsnivåer och finansieringsfrågor i ett samlat paket. Jag tycker att det var ett klokt beslut när riksdagen före jul sköt upp ikraftträdandet. Nu är vi där, och nu tar vi ett samlat grepp kring de olika frågorna kring akassesystemet. Förhoppningsvis får vi nu också till stånd ett beslut som innebär att vi slipper de ständigt återkommande ingreppen och förändringarna i akassesystemet. Det är därför bra att Centern och Socialdemokraterna har kunnat komma överens om det nu liggande förslaget. Det borgar för en stabil politisk majoritet bakom detta. När det gäller ersättningsnivån återställs den nu till 80 % - en nivå som när den infördes av fyrpartiregeringen klassades som ett raserande av den allmänna välfärdspolitiken av den dåvarande socialdemokratiska oppositionen. Nu beskrivs 80-procentsnivån i stället som en väl avvägd nivå. Så olika kan man alltså beskriva och tolka samma ersättning beroende på om man befinner sig i opposition eller i regeringsställning. För Centerns del har det i det här arbetet varit viktigt att få till stånd en allmän arbetslöshetsförsäkring med ett stort inslag av grundtrygghet. Det här är en gammal centerståndpunkt som nu är på väg att förverkligas. Jag roade mig häromdagen med att forska litet i historien kring det här och hittade då en statlig utredning från 1963 som hette SOU 1963:40 och som utredde a-kassan och a-kassesystemet. Centern representerades i den här utredningen av en riksdagsman som heter Thorbjörn Fälldin. Han skriver i sin reservation på det här sättet: Den effektivaste lösningen skulle vara en allmän arbetslöshetsförsäkring, utformad som en allmän grundförsäkring. Härutöver borde det finnas en frivillig påbyggnadsförsäkring. Det finns alltså stora likheter mellan de tankegångar som utvecklades av Thorbjörn Fälldin redan 1963 och det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Andra viktiga principer för Centern har varit att försäkringen skall vara en omställningsförsäkring för alla som har en fast förankring på arbetsmarknaden och att medlemsavgifterna skall svara för en väsentligt större del av finansieringen. Jag tycker att vi har fått gehör för de här utgångspunkterna på ett tillfredsställande sätt. En annan viktig fråga som vi nu också löser är att det tillskapas en fristående a-kassa. Det är viktigt att det i ett sådant här system finns ett alternativ till de fackföreningsanknutna kassorna. Vi valde under den förra mandatperioden en modell med en statlig akassa för att fylla den här funktionen. Nu blir det i stället en fristående kassa som knyts till parterna på arbetsmarknaden. För Centerns del har det aldrig varit något självändamål att det just skulle vara en statlig kassa. Det viktiga för oss har varit att det finns ett alternativ för dem som av olika skäl inte passar in i systemet eller som av olika skäl inte anser sig vilja vara med i de fackanknutna a-kassorna. Företagarnas möjlighet att få vettigt socialt skydd vid arbetslöshet är en annan fråga som har diskuterats och utretts i många år utan att man har hittat någon vettig lösning. Men även den frågan får nu en lösning på ett bra sätt genom att det införs ett s.k. vilandebegrepp i regelverket. Det innebär till skillnad från de nuvarande reglerna att företag inte behöver ha avyttrats eller försatts i konkurs för att en företagare skall erhålla a-kassa. Dessutom ger förslaget en stimulans till nyföretagande genom att den som satsar på att starta ett eget företag kan få sin a-kassa beräknad på den inkomst man hade innan man blev företagare, om det inom ett år visar sig att den affärsidé som man har byggt upp sitt företagande kring inte håller måttet eller om det av andra skäl inte går att driva företaget. Det här ger ett socialt skyddsnät som jag är övertygad om kommer att innebära att väsentligt många fler människor kommer att våga pröva på att starta eget företag. I riksdagsbehandlingen har Centern och Socialdemokraterna, som bildar majoritet, på några punkter förändrat och förtydligat regeringens proposition. Det har redovisats tidigare här i debatten. Jag vill bara peka på en av de här punkterna i förbigående. Den rör diskussionen kring fiskarnas a-kassa och deras möjlighet att uppbära a-kasseersättning. Fiskarnas a-kassa har ju en mycket speciell konstruktion, som innebär att man kan uppbära ersättning vid en mängd andra tillfällen än just arbetslöshet, t.ex. när fångstkvoter är slut eller väderförhållandena gör att man inte kan fiska. Dock har det visat sig att man inte kan få a-kassa just vid normal arbetslöshet. Jag och utskottsmajoriteten tycker att det är ett ganska rimligt krav att så kan ske. Vi gör ett tillkännagivande till regeringen och förutsätter dessutom att regeringen agerar snabbt för att lösa den här frågan. Fru talman! Det finns en sak som jag gärna vill kommentera, som jag inte är helt till freds med när det gäller det här resultatet. Det är att vi inte har nått ända fram när det gäller den s.k. bortre parentesen. Det var en av Centerns ambitioner att vi skulle göra det. Men det finns en mängd problem och omständigheter som behöver utredas vidare och därför skjuts regelverket kring detta framåt i tiden. Det jag däremot tycker är bra är att det mycket tydligt och klart slås fast i propositionen och även i utskottsbetänkandet att det skall vara en tidsbegränsad omställningsförsäkring, att det alltså skall finnas en s.k. bortre parentes. Nu har vi lagt den grunden. Vi får tillsammans gå vidare och se hur vi löser detaljregelverket kring det. Avslutningsvis, fru talman, fattar vi nu beslut om en ny allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring. Det är ett bra förslag, som det finns bred politisk majoritet bakom. Det innebär, som jag sade i början av mitt anförande, att vi nu får klara regelverk som kommer att stå sig över tiden, tack vare den politiska majoritet som finns. Förhoppningsvis slipper vi de senaste årens hattande fram och tillbaka med olika förslag, ersättningsnivåer och annat när det gäller akassan. Jag yrkar, fru talman, bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag beklagar om jag av oriktiga skäl har bibringats uppfattningen att det vi just nu diskuterar är en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och LO. Skälet till att denna missuppfattning, som det uppenbarligen är, har spritt sig är möjligen att Ingvar Johnsson just beskrev det som en sådan. Den minnesgode kommer också ihåg hur det var den morgon när uppgörelsen presenterades. Arbetsmarknadsministern och Wanja Lundby-Wedin från LO uppträdde gemensamt på en presskonferens och meddelade vad som hade uppnåtts under nattens timmar. Strax därefter meddelade Olof Johansson att han stödde uppgörelsen. Det gläder mig emellertid om Elving Andersson har rätt, och Centern spelar en mer epokgörande roll för att påverka vad dessa båda kontrahenter har kommit överens om. Möjligen skulle det vara till glädje för kammaren att i så fall få någon upplysning om vad det var som Socialdemokraterna och LO tvangs att backa på inför Centerns påtryckningar.
Fru talman! Det är beklagligt om Per Unckel följer med så erbarmligt illa i den allmänna debatten och informationen i medierna att han inte vet vad som sker på ett sådant här centralt politiskt område, som han specialbevakar i riksdagen. Detta var en process mellan Centern och regeringen. Vi förde en mängd olika diskussioner. Parallellt med det arbetade regeringen med att förankra sina tankegångar tillsammans med LO. Det vet inte jag hur det gick till. Det får andra svara på. Men vi var mycket aktivt involverade i den processen från Centerns sida. Det är inget som har hemlighållits. Det har redovisats på olika sätt. Jag kan lova Per Unckel att om inte Centern hade deltagit i processen hade det här förslaget sett helt annorlunda ut. Men som vanligt är det i en förhandlingssituation mellan två parter ett tagande och ett givande. Därför finns det ingen anledning att i efterhand kommentera detaljer, vem som har tagit och vem som har givit i olika delar. Det här är ett resultat som vi har åstadkommit gemensamt, som vi står för och som jag dessutom tycker är bra. Men jag tror att Per Unckel i alla fall har så pass god politisk insikt att han på egen hand kan räkna ut ungefär hur ett sådant här förslag kanske hade kommit att se ut om inte Centern hade varit involverad i processen.
Fru talman! Jag försöker och jag försöker att komma underfund med vad det är som Centern har påverkat så mycket. Jag kommer inte riktigt fram. Elving Andersson påpekade tidigare att det han var med om förra gången det begav sig i regeringen, nämligen att man skulle ha en allmän och obligatorisk försäkring med en statlig kassa, plötsligt hade reducerats till, ja, jag vet inte hur orden föll, men ingen principfråga i varje fall. Övriga förslag hämtade regeringen och LO i huvudsak från den s.k. ARBOM-utredningen. Där hittar jag heller ingen riktig ledning för att se vilken den epokgörande insatsen från Centerns sida är. Det är ingen oartighet att jag frågar, därför att jag tror att det är viktigt att det klarläggs. Det borde ligga också i Centerns intresse att visa hur den påverkan på regeringspolitiken faktiskt ser ut som Centern under de gångna 2 1⁄2 åren anser sig ha utövat bl.a. på det här området. Får jag också, fru talman, innan jag glömmer det, yrka bifall till reservation nr 1 till detta betänkande, så att det blir en votering om detta.
Fru talman! Jag levde i den villfarelsen att Per Unckel följde vad som skedde på det här området som han har specialbevakning på i riksdagen genom sin position i arbetsmarknadsutskottet. Men om så inte är fallet skall jag gärna vid något tillfälle överlämna dokumentation i form av partimotioner, ställningstaganden, referat från riksdagsdebatter m.m. som sträcker sig några år bakåt i tiden och fram till nu för att markera vilka positioner Centern har haft, vilka positioner Socialdemokraterna har haft osv. så får väl Per Unckel utifrån detta material dra sina egna slutsatser. Jag trodde faktiskt att Per Unckel följde med så pass att det skulle vara onödigt, men det visar sig att jag överskattade Per Unckels insatser på det här området.

Fru talman! Jag tror att Elving Andersson missförstod mig och kände sig anklagad - därav den retoriska frågan om inte ett litet oppositionsparti skall kunna delta i uppgörelser. Jo visst! Vi från Folkpartiet tycker att det är alldeles okej. I sakfrågor skall man göra upp om man är överens. Problemet har väl varit det som har kunnat iakttas, nämligen att Centern är på väg att överge ett och annat som var dess ideal under inte minst den förre arbetsmarknadsministern Börje Sedan klagar Elving Andersson över vad återställarna har ställt till med. Ja, några av de tio propositioner jag talade om i mitt anförande har ju faktiskt Centerpartiet varit med och stött. Elving Andersson vill också rättfärdiga Centerns ställningstagande för att skjuta upp den bortre parentesen med hänvisning till att det finns en del problem. Det skulle bara intressant att få det beskedet. Den avgörande punkten är ju att Centern tillsammans med Socialdemokraterna svarar: Vi behöver utreda. Beslut om det här skall fattas bortom nästa val. Det tycker jag är en av de riktigt svaga punkterna.
Fru talman! Det var ju bra om jag hade missuppfattat Elver Jonsson. Jag tror dessvärre inte att jag gjorde det, men jag skall inte fortsätta den diskussionen. Jag sade i mitt anförande att frågan om den bortre parentesen var en av de bitar där jag beklagar att vi inte nådde fram. Min och Centerns ambition var att vi skulle klara den delen också, men det var alltså inte möjligt, och med det får man låta sig nöja tills vidare. Så enkelt är det. Elver Jonsson säger också att vi har medverkat till återställare och ändringar fram och tillbaka. Ja, visst har vi det, men det har ju inte gjort det bättre att vi har haft en blockpolitik som har gjort att man har ändrat fram och tillbaka och bara skapat förvirring, oklarheter och annat. Det är ett av skälen till att vi nu från Centerns sida har valt att på vissa områden etablera ett blocköverskridande samarbete. Återställarpolitik fram och tillbaka mellan mandatperioderna är olyckligt på en mängd områden. Det gäller i stället att skapa breda politiska lösningar så att aktörerna på marknaden, enskilda människor osv. vet vad det är för system som gäller, vad det finns för regelverk och annat och att systemen är hållbara över tiden. Det är det ansvaret vi har tagit, Elver Jonsson. Jag beklagar att inte Elver Jonsson försöker ta samma ansvar.
Fru talman! Jag vill inte hålla Elving Andersson räkning för att Elving Andersson när det gäller den bortre parentesen säger: Vi ville, men vi kunde inte. Tidigare sade Elving Andersson att 80 % eller 75 % var olika sätt att beskriva denna fråga eftersom man talar litet olika om man är i regering eller opposition. Jaså, kära Centervänner. För Folkpartiets del har vi hållit på 80 %, för vi tycker att det är en anständig nivå både ur samhällsekonomisk och ur den enskildes synvinkel. Sedan är det ingen hemlighet att vi ser litet olika på detta, även om vi ofta lever nära varandra i dessa båda goda mittenpartier. Vi står för inkomstbortfallsprincipen medan Centerpartiet har ett grundtrygghetstema som det möjligen är litet oklart för mig vad det gäller. Där tycker vi alltså olika. När det gäller att överskrida blockgränser och skapa klarheter är det väl bara att konstatera att det på en avgörande punkt inte hjälpte med detta överskridande eftersom oklarheten kvarstår.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad det är Elver Jonsson tycker är oklart när det gäller grundtrygghetsfrågorna. Jag vet inte om frågan gällde rent allmänt eller om den gällde just det här sammanhanget. I det här sammanhanget tycker jag att det finns mycket tydliga inslag av grundtrygghet i detta med en grundnivå i försäkringen som utgår lika till alla och därutöver en frivillig inkomstbortfallsförsäkring. Det tycker jag är en bra princip, och som jag sade är det en princip som Centern stod för redan på 1960-talet i de här diskussionerna. Sedan vill jag dessutom för Elver Jonsson poängtera att vi nu faktiskt äntligen också har lyckats lösa frågan om företagarnas arbetslöshetsersättning på ett som jag tycker bra sätt. Det är bara att beklaga att vi inte lyckades göra det under den förra mandatperioden, men det var ju faktiskt Elver Jonsson och hans parti som var en av orsakerna till att vi inte kom fram till en lösning i det läget. Men nu har vi klarat av den biten också. I en uppgörelse är det naturligtvis så här: En del tycker jag är väldigt bra och annat tycker jag är mindre bra. Det här är ett område som jag tycker är oerhört bra. Som jag har redovisat tidigare tycker jag att det här med den bortre parentesen är mindre bra, men så fungerar ett politiskt samarbete. Man får ge och ta, och sedan står man för de överenskommelser som har gjorts. Det gör vi från Centerpartiets sida.

Fru talman! Detta är en viktig dag. På riksdagens bord ligger ett förslag som har en mycket bred politisk och facklig förankring. Det är en framgång, eftersom det handlar om ett komplicerat, kontroversiellt och omdiskuterat förslag i en svår fråga. Det är också sant som har sagts här tidigare att detta har hanterats under årens lopp och under en mycket svår tid. Jag delar gärna Hans Anderssons uppfattning att frågan om a-kassan är en hjärtefråga för arbetarrörelsen. Det är särskilt viktigt att säga det i dessa tider då den här frågan, liksom en hel del andra frågor som är viktiga för stora grupper i vårt samhälle, attackeras så hårt som i dag. Vi har sett det här i dag av Per Unckel. Vi ser det på andra håll i det svenska samhället av borgerliga ekonomer och av borgerliga politiker av olika kulörer, men också ute i Europa i olika sammanhang där man öppet pläderar för lägre nivåer i ersättningssystemen med medföljande lägre lönenivåer naturligtvis, med begränsad tillgänglighet till systemen, med kortare tider osv. Det är klart att a-kassan är en hjärtefråga för arbetarrörelsen i det perspektivet. Därför är det bra och roligt att vi nu har fått till det förslag som ligger här på bordet, och vi har den fackliga rörelsen bakom oss. Här i riksdagen stöds förslaget, vilket har omtalats, av Centerpartiet och vad jag kan förstå till stora delar av Vänsterpartiet. Jag vill gärna bekräfta det Elving Andersson sade förut: Det handlar inte om att Centerpartiet i efterhand har stött någonting, utan Centerpartiet var i hög grad delaktigt i utformandet av detta tillsammans med Landsorganisationen. Det finns alltså en glädjande stor uppslutning kring en arbetslöshetsförsäkring som innebär trygghet och stabilitet. Men det finns de, och det har vi också hört här i dag, som säger nej till trygghet och stabilitet. Och det finns en gemensam linje från tre partier, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, som handlar om att förstatliga a-kassan, att som de säger göra den allmän. De vill beröva de fackliga organisationerna deras inflytande över det försäkringssystem som organisationerna själva har byggt upp, som de har den största kunskapen om och som berör deras medlemmar mest av alla. Detta senare gäller särskilt i en tid av massarbetslöshet. Detta berövande av makt och inflytande är begripligt, rent ideologiskt. I synnerhet Moderaterna står för en antifacklig linje: har alltid gjort det, gör det fortfarande och kommer sannolikt att göra det i framtiden. De reservationer som finns och de uttalanden som har gjorts här i dag visar detta alltför tydligt. I flera av motionerna, och i synnerhet Moderaternas motioner, kritiseras förslagets koppling till de traditionella fackliga arbetslöshetskassorna. Moderaterna talar nedlåtande om "fackligt privilegium". Jag skulle vilja fråga Per Unckel, som uttalar detta om "fackligt privilegium": Vad är det för fel med att lägga fram förslag som är förankrade hos Sveriges löntagare? Om det är något som kännetecknar Moderaternas förslag är det ju det motsatta, dvs. brist på förankring. Smalare bas får man leta efter. Moderaterna har inte ens i alla frågor Kristdemokraterna och För regeringen är arbetslöshetsförsäkringen viktig för att ta Sverige ur massarbetslösheten, kanske inte i sak men för den enskilde. Försäkringen har betydelse både för den enskilde och för samhället. För den enskilde betyder det trygghet och stabilitet i tider av stora förändringar för den enskilde. Trygga individer vågar mer. Trygga individer vågar satsa, vågar utbilda sig och vågar starta eget i betydligt större utsträckning än de som inte äger denna trygghet. Trygga individer behåller i ökad utsträckning sitt självförtroende, drabbas inte av maktlöshet och blir inte passiviserade. Mot detta skall vi ställa det som Per Unckel i dag har uttalat och som finns i Moderaternas förslag, nämligen en situation där man skuldbelägger de arbetslösa. Av alla Per Unckels inlägg i dag framgår det väldigt tydligt att det är de arbetslösas eget fel att de är arbetslösa. Bara incitamenten - som är ett väldigt fint ord - ökar för de arbetslösa tar de nog jobben. På ett mera brutalt sätt kan man säga: Bara man piskar dem litet till tar de nog jobben - de är ju i grunden lata och vill inte arbeta. Det är kontentan av det Per Unckel har sagt i dag. Jag delar inte den människosynen. Fru talman!

Detta är innehållet i sak. Men lika viktigt som att se de olika delarna är att se den ideologiska grunden för förslaget. Detta är för regeringen ett tydligt politiskt vägval. Jag är väldigt glad att kunna säga det här och att kunna spegla det så tydligt mot Moderaterna. Det här är en del i vår politik där vi avvisar låga nivåer och därmed låga löner. Vi säger nej till ett system som förespråkar ökade klyftor och en segregerad arbetsmarknad. Vi går ifrån det, och vi försöker att återigen komma till ett samhälle där klyftorna minskar. Jag sade att det finns de som på allvar tror att den höga arbetslösheten beror på att människor inte vill arbeta. Med denna moderata ideologi är det naturligt att förespråka en lägre ersättning under en kortare tid, samtidigt som det skall vara förenat med stora svårigheter att kvalificera sig för a-kassan. Men mot dessa nyliberala lösningar står den svenska arbetsmarknadspolitiken, som bygger på trygghet, arbete och kompetens. Det är via starka och trygga individer som vi skall få en flexibel arbetsmarknad. Ordet flexibilitet är ju så populärt i olika kretsar, både i Sverige och i andra EU-länder, men vi har tack och lov olika definitioner på ordet. Vi menar att människor som råkar ut för arbetslöshet bäst kan stärkas genom utbildning och genom en skälig ekonomisk trygghet under den tid som omställningen till ett nytt jobb pågår. Fru talman! Samtidigt är det viktigt att arbetslöshetsförsäkringen är ett slags omställningsförsäkring och inte en permanent försörjning. A-kassan kan inte och skall inte vara ett slags mer eller mindre garanterad livsinkomst eller ett permanent stöd från skattebetalarna till de arbetsgivare som inte drar sig för att utnyttja systemet. Därför är det nödvändigt att tidsbegränsa arbetslöshetsförsäkringen. Under den tiden skall aktiva insatser och särskilda resurser rusta den enskilde för framtida jobb. Målet är naturligtvis att de arbetslösa i god tid skall få en sådan kompetens att de kan ta ett ledigt jobb den dagen det finns. Avsikten från regeringens sida har aldrig varit att tvinga någon till socialbidrag. I stället vill vi skapa ett system som ökar den långtidsarbetslöses möjligheter att få ett jobb. Men det finns också ett antal problem som är förknippade med en begränsad ersättningsperiod. Det har talats mycket om det i dag. Vad händer innan utförsäkringstiden går ut? Vilka åtgärder skall sättas in före utförsäkringstiden, och vilka skall sättas in efteråt? Vem skall ha ansvaret? Om vi inte på allvar vågar analysera och ta i den frågan löper vi risken att en stor grupp långtidsarbetslösa får allt svårare att hävda sig i konkurrensen om de lediga jobb som finns. Så är det i många EU-länder i dag. Tittar man ut över framför allt södra EU ser man hur den grupp människor som inte riktigt platsar på arbetsmarknaden växer och därmed mer eller mindre marginaliseras. Så skall vi inte ha det i Sverige, och det är därför som vi nu ordentligt skall utreda den här frågan. I de här länderna - lyckligtvis ännu inte i Sverige - är otrygghet, ohälsa och fattigdom resultat av detta tillstånd av att inte platsa på arbetsmarknaden. Man marginaliseras mer eller mindre. Därför måste vi bygga något bra för den gruppen. Jag tycker inte att det är ett dugg konstigt att vi har tagit en återställare, eller hur man nu skall beskriva det, i den här frågan. Jag tycker inte att det är ett dugg konstigt att man när man märker att man inte har något bra svar, inte har en lösning på ett oerhört stort problem, tar litet tid på sig för att hitta det svaret. Detta är någonting nytt både för Sverige och för övriga EU-länder. Ingenstans har man analyserat det här, och ingenstans har man det bra svaret. Per Unckel har sitt svar och andra har sitt svar, men de duger inte för regeringen. Därför säger vi att det krävs en rejäl analys och en parlamentarisk förankring. Framtidens olika arbetsmarknader är en angelägenhet för många, och därför skall vi utreda vilka åtgärder som kan göras inför och efter en utförsäkring innan en tidsgräns införs i arbetslöshetsförsäkringen. Fru talman! Många människor frågar med rätta i dag: Går det inte att använda de pengar som arbetslösheten kostar på ett bättre sätt? Det finns ju så många behov i samhället. Tänk vad mycket man skulle kunna göra och hur många som skulle kunna få jobb med de 33 miljarder som a-kassan kostar. Den frågan får jag ofta, och jag har också själv ställt den. Men det är inte riktigt så enkelt att man kan använda a-kassan hit och dit eller hur som helst. Det är en försäkring, och pengarna tillhör de arbetslösa. Samtidigt måste vi vara lyhörda och i samarbete med alla parter kunna pröva nya möjligheter. Det måste vi våga. Därför ber vi riksdagen att öppna för en friare användning. Vi gör det i form av resursarbeten i enlighet med den s.k. Kalmarmodellen. Vi gör det därför att det ökar chanserna till reguljärt arbete, för att behålla kompetensen hos de arbetslösa och därför att vi tror på utvecklingen inom den gemensamma sektorn. Detta är också ett sätt att överbrygga den tid som är mellan nu och den dag då de ytterligare miljarder som vi kommer att satsa på vård, omsorg och skola ger resultat i fler anställningar. Till detta säger Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet nej. Jag undrar varför. Ser ni inte behoven? Värnar ni inte om jobben? Förstår ni inte vikten av att arbetslösa behåller sin kompetens på det här sättet? Vi tycker också att det skall vara möjligt att använda a-kassepengarna på ett aktivare och friare sätt i särskilda projekt. Det är ett mycket brett och mycket klart uttalat önskemål från många kommuner och från lokala företrädare. Jag tror att snart sagt alla kommuner i Sverige har sin ansökan eller sin förfrågan inom detta. Vi tar fasta på dessa önskemål. Men jag undrar vad ni är rädda för. Var finns kreativiteten hos nejsägarna i Sveriges riksdag? Vad är det för fel på att utveckla lokala initiativ? Varför vågar ni inte tillmötesgå kommunernas önskan? Varför vågar ni inte satsa på de arbetslösa på det här viset?

Fru talman! Arbetsmarknadsministern insinuerade att de som tycker annorlunda än hon i a-kassefrågan lägger skulden på de arbetslösa och säger att arbetslösheten är deras fel. Ingenting kunde vara en tokigare problembeskrivning. Vi lägger skulden på regeringen. Det är inte de arbetslösas fel att det förs en felaktig företagspolitik. Det är inte de arbetslösas fel att det inte skapas nya riktiga arbeten i den konkurrensutsatta sektorn av Sverige. Det är regeringens fel att förutsättningarna för tillväxt och arbete i Sverige är för dåliga. Margareta Winberg sade att a-kassan är regeringens hjärtefråga. Vi har förstått det. Det vore emellertid bättre om regeringens främsta hjärtefråga var jobben. Det är socialt, ekonomiskt och på alla sätt mer tilltalande att människor får arbeta och känna arbetets, dynamikens och växtens glädje än att de tvingas att leva på bidrag. Margareta Winberg säger att de som inte tycker som hon dessutom säger nej till tryggheten. Ingenting kunde vara mer felaktigt igen. Tryggheten ligger inte i bidragssystemet. Tryggheten ligger i växten och i att veta att även om arbetslösheten drabbar mig finns det ett annat jobb jag kan söka mig till. Under den tid som man går under omställning skall ersättningen vara god. Som Margareta Winberg vet förordar Moderaterna en ersättningsnivå som inklusive våra skattesänkningar överstiger regeringens nivå. I fråga om omställningstidens längd förordar vi ett system där den allmänna försäkringen får kompletteras med det som de avtalsslutande parterna kan komma överens om under den tid de själva tycker är rimlig. Margareta Winberg säger att vi vill beröva de fackliga organisationerna inflytande över sina kassor. Margareta Winberg glömmer möjligen att kassorna betalas av skattebetalarna och därför skall bestämmas över av dem som står för fiolerna.
Fru talman! Per Unckel försöker nu, precis som han har gjort tidigare i dag, att föra över debatten på någonting annat än vad dagens debatt egentligen handlar om. Det är klart att vi båda kan beklaga att man inte har en sammanhållen debatt, men nu är det så att detta betänkande handlar om a-kassan. Då gör Per Unckel konststycket att försöka säga att skulden för arbetslösheten är regeringens. Då skulle jag vilja fråga om det var den borgerliga regeringens fel att det försvann 500 000 jobb under den tiden. I konsekvensens namn måste det ju vara så, Per Unckel. Icke desto mindre är det, oavsett var skulden ligger, de arbetslösa som skall betala den. Därmed förskjuter man skulden på de arbetslösa genom att inte ge dem en höjning av a-kassan, genom att begränsa tiden och genom att tala om incitament för att ta ett arbete, för det gör ju Per Unckel. Om man har en kortare period av ersättning ökar incitamenten för att ta ett arbete. Per Unckel pratade om ett förslag i sitt huvudanförande, nämligen en punkt om att det skall vara raka rör mellan löneförhandlarna och a-kassan. Vad är det, om inte att skuldbelägga dem som har hög arbetslöshet? Det är de som skall betala detta. Då ställer jag frågan: Är det enbart lönenivåerna som skapar arbetslöshet, Per Unckel? Det påstod ju Per Unckel också tidigare. Har inte efterfrågan någon betydelse? Har inte konjunkturen någon betydelse, eller utbildningsnivån? Om en byggnadsarbetare skulle betala i förhållande till sin arbetslöshet, skulle den byggnadsarbetaren då lättare få ett arbete? Det måste ju bli så med Per Unckels logik med raka rör mellan löneförhandlingar och a-kassa.
Fru talman! Margareta Winberg frågar mig om det är någonting annat än lönenivån som påverkar arbetslöshetsnivån. Ja, skatten. Vid sidan om lönen, är det kanske det allra viktigaste av allt. Om Margareta Winberg hörde mitt huvudanförande skulle hon ha vetat att en enkel uträkning säger att låginkomsttagare strax innan de slås ut i arbetslöshet och blir beroende av a-kassan betalar 80 % av sina samlade lönekostnader i skatt. Det är orimligt. Det skapar arbetslöshet. Det skapar utslagning. Det skapar påfrestning på akassan. Margareta Winberg beklagar att jag diskuterar jobben. Jag förstår det eftersom hon sitter i en regering som har den lägsta sysselsättningsnivån i Sverige i mannaminne. Vi reformerade inte Sverige tillräckligt fort när vi regerade. Det håller jag gärna med om. Men vi var på rätt väg. Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade när ni tog över. Nu har det dessvärre vänt igen. Kopplingen mellan arbetslösheten och a-kassan är mycket enkel, Margareta Winberg. En a-kassa som är felkonstruerad och skapar dåliga system för lönebildningen medverkar till att arbetslösheten blir onödigt hög. Det påpekar alla ekonomer i Sverige, inte bara borgerliga ekonomer utan också de som står Margareta Winberg nära. Det går inte att ha en a-kassa där den som löneförhandlar inte behöver ta ansvaret för arbetslöshetens kostnader utan kan skicka dessa kostnader vidare till någon annan. Det är därför vi säger att man skall göra en koppling mellan löneförhandlingarna och a-kassans finansiering. Därmed skulle man bidra till att få en lönebildning i landet som är värd namnet. Regeringen har ju själv utnämnt lönebildningen till en avgörande fråga, men kapitulerar så fort lönebildningsfrågorna blir konkreta. Fru talman! Det är erbarmligt med en regering som inte inser var nyckeln till de riktigt jobben egentligen finns.
Fru talman! Så fick vi då ytterligare ett visdomsord. Det var inte bara lönerna som var för höga utan även skatterna. Låt mig då fråga Per Unckel: Vad gjorde ni under de tre år ni regerade om inte sänkte skatterna? Vad har ni för förslag nu om inte att sänka skatterna? Vad hände under de tre år som ni regerade och sänkte skatterna? Inte gick arbetslösheten ned. Tvärtom var de då vi tappade 500 000 jobb. Det var då vi fick en massarbetslöshet i det här landet som vi inte har haft sedan 30-talet. Det var resultatet av ert recept att sänka skatterna, och nu kommer ni tillbaka med precis samma recept: Ta bort förmögenhetsskatten, sänk kapitalskatten, slopa värnskatten redan 1998 och sänkt skatten på pensionssparande. Nu vill nu tydligen också sänka skatterna för låg och mellaninkomsttagarna. Tror ni själva på detta? Hur kan ni göra det med det resultat som vi har sett? Sedan vill jag att Per Unckel svarar på frågan mer konkret. Jag tror att det är mycket viktigt för alla arbetslösa att få veta detta. Moderaterna är ett stort parti i Sverige, åtminstone enligt opinionsundersökningarna. Ni kan komma att ha betydelse i svensk politik om olyckan är framme. Då tror jag att de arbetslösa är intresserade av att veta vad som händer efter de 300 dagarna. Vilket system skall man vara i? Vilken nivå skall man få på ersättningen, och var skall den ersättningen komma ifrån? Är det från kommunerna i form av socialbidrag, eller var kommer pengarna ifrån? Jag tror att det vore bra om Per Unckel kunde klara ut det här och nu. Sedan var det den andra frågan. Skulle byggnadsarbetarnas arbetslöshet bli lägre om det fanns rakare rör mellan lönebildning, arbetslöshet och a-kassa? Svara bara ja eller nej på den frågan, Per Unckel.

Fru talman! Jag skall svara på frågorna. En av dem är något besvärlig, nämligen den första om utgiftstaket, eftersom vi inte har fört den diskussionen. Jag antar att Hans Andersson här syftar på utgiftsområde 13. Detta är en följd av det beslut som har fattats här i riksdagen om att det skall finnas ett tak på varje utgiftsområde, något som naturligtvis ställer till problem, eftersom detta är konjunkturkänsligt och känsligt för arbetslöshetens nivå. Både vi själva och nu senast AMS har gjort prognoser som visar på att man under de närmaste åren, fram till år 2000, inte behöver befara det som Hans Andersson tar upp. Vår ambition och vårt mål är ju att den öppna arbetslösheten skall minska till 4 %, och därmed faller ju litet grand av problemet, i varje fall i sak, även om man givetvis kan fortsätta att diskutera frågan rent principiellt. Jag har alltså inget svar. Vi har inte funderat på att göra om systemet, utan svaret blir att de pengar som fattas får hämtas ur den reserv som finns utanför det här systemet, dvs. utanför utgiftsområdena. Jag är medveten om att det Hans Andersson tar upp om deltidsarbetslösheten är ett problem. För oss har det varit ett problem av flera slag. Dels är det naturligtvis en kostnad. Vänsterpartiet har de pengarna - 600 miljoner - vi har dem inte. Dels finns det ett annat problem. Det förekom att både arbetsgivare och arbetstagare utnyttjade det gamla systemet. Det tycker inte jag är bra. Det finns emellertid väldigt få metoder att använda för att tvinga arbetsgivare till fler heltider, vilket ändå är målet. Den nya arbetsrätten är en sådan metod.

Fru talman! Jag börjar med den sista frågan. Frågan om grundtrygghet tycker jag har mindre att göra med nivåer, när vi nu har hamnat på 80 %. Det har mer att göra med nivån på taket, som jag naturligtvis hade önskat hade kunnat lyftas ännu mer. Bara det faktum att principen är bruten, att vi kan höja taket, ser jag ändå som ett visst framsteg, särskilt gentemot vår samarbetspartner Centern, som tidigare har motsatt sig det. Nu har ju utskottet också uttalat att den utredning som skall till skall titta på både golv och tak, och så skall det naturligtvis bli. Jag har absolut ingenting emot det. Det är också ett sätt att markera att a-kassan, likväl som andra system, inte skall bli grundtrygghetssystem. Jag är emot grundtrygghet av ideologiska skäl. Sedan återigen frågan om de deltidsarbetslösa. Inom ramen för arbetsrätten finns ett inslag som stimulerar mot deltidsarbetslösheten. Dessutom har vi skrivit att den utredning som skall tillsättas med förtur skall behandla de deltidsarbetslösas situation. Jag kan för dagen inte se hur den lösningen skall se ut, men i avvaktan på den lösningen har vi sagt, som Hans Andersson också nämnde i sitt anförande, att arbetsförmedlingarna skall ta ett större ansvar för de deltidsarbetslösa och i större utsträckning - tidigare har det nämligen skett i en oerhört liten utsträckning - ge dem någon form av deltidsåtgärd. Det kan också handla om att de skall kunna stämpla upp mer än i dag. Som jag sade tidigare finns väldigt många kommuner som har goda projekt, och de beskriver också detta på ett väldigt bra sätt. Kruxet är att de säger att hindret är att den som är arbetslös inget får göra. Det är det vi vill öppna för, med hjälp av 500 miljoner i år och 1 miljard nästa år. Det handlar om att byta passivitet mot aktivitet.
Fru talman! Låt mig ta upp det som Margareta Winberg var inne på sist först. Hon frågade tidigare mig varför vi inte tillmötesgår kommunernas önskan. Är då inte Margareta Winberg påläst om motioner och vad som står i betänkandet? Det är nämligen precis det vi gör - vi tillmötesgår kommunernas önskan att i och med en aktivare användning av arbetslöshetsersättningen själva få bestämma hur de friare resurserna skall få användas. På den punkten har vi alltså precis tillmötesgått kommunerna. Vad gäller resursarbeten frågar ministern: Värnar ni inte om jobben? Det är ju precis det vi gör. Risken med resursarbetena är att de slår ut ordinarie arbetstillfällen i kommuner och landsting. På den punkten är det fem partier som är överens om att detta faktiskt är ett hot mot den kommunala och den landstingskommunala sektorn och sysselsättningen där. Jag tog, fru talman, i mitt anförande upp Winbergs uttryck för ett halvår sedan om att vi stod inför en skördetid. Det har varit en rätt mager skörd. Har inte ministern någon kommentar till detta? Förra sommaren sade ministern: Vänta och se tills förslagen har fått verka. Nu har de fått verka. Arbetslösheten är högre i dag än för ett år sedan. Har inte ministern någon kommentar till utvecklingen på arbetsmarknaden? Det är ju det som avgör hur mycket a-kassan kostar. Jag har också en fråga om feriearbeten. Blir det nu så att alla ungdomar får feriearbete, Margareta Winberg? Ministern talar om att avsikten aldrig har varit att arbetslösa skall behöva socialbidrag. Men, fru talman, det var ju en medveten politik när ni sänkte nivån i akassan från 80 % till 75 % tillsammans med Centern och Moderaterna. Det var en medveten politik. Ni visste att detta skulle driva människor till socialbidragsköerna, vilket skulle drabba kommunernas ekonomi och därmed också sysselsättningen i kommunerna. Kom inte och slå i oss någonting annat! Ni visste att ni förde människor till socialbidragsköerna.
Fru talman! Det är så, Dan Ericsson, att den friare användningen av a-kassan är ett sätt att stimulera den lokala verksamheten och att ta vara på det engagemang som vi vet finns i kommunerna. Det engagemanget är oerhört stort. Sedan förstod jag inte alls resonemanget om resursarbeten. Det här gäller under en övergångsperiod, tills de 4 miljarderna i år och de 8 miljarderna nästa år får verkan i form av att människor kommer in och får stanna kvar i vård, omsorg och utbildning. Det finns ingen som helst risk för att det slår ut de vanliga jobben. Detta bygger på en flerpartssamverkan där facket har vetorätt när det gäller grundbemanningen. Detta har vi för övrigt gjort upp i gott samråd med Kommunal. Det är Kommunals idé i Kalmar som ligger till grund för detta. Så den oron delar jag inte. Däremot förstår jag inte varför inte Dan Ericsson och kristdemokraterna kan gå med på att i den situation som är stärka vården, omsorgen och utbildningen, höja kvaliteten och därmed också ge de arbetslösa en chans att pröva på att vara i ett jobb som så när nästan är lika med ett vanligt reguljärt arbete. Dessutom får de när det blir tillfälliga vikariat tillfälle att ta de vikariaten i stället för att man ringer in kusiner och mostrar och allt vad det är, sådana som kanske redan har ett jobb men råkar vara lediga den dagen. Det begriper jag inte. Dan Ericsson talar också om socialbidrag. Får jag bara ställa en fråga om er bortre gräns efter tre år. Om vi har räknat rätt slår den ut 230 000 personer. Vad är det för efterskydd där? Hur hög är den nivån och vad betyder det för socialbidragen?
Fru talman! Här häpnar man! Ministern har inte läst betänkandet. Hon vet inte vad partierna har för positioner i olika frågor. Läs betänkandet, Margareta Winberg! Läs motionerna! Vad gäller den bortre parentesen står vi faktiskt på regeringens sida. Jag ser fram emot att sitta i den utredning som Margareta Winberg har antytt skall komma i den frågan. Men det är meningslöst att föra en debatt om arbetsmarknadsministern inte ens har läst sakförslagen som vi debatterar. Ministern säger också att man stärker kommuner och landsting, att man stärker vård och landsting. Ja - efter det att man våldsamt har dragit ned på resursmöjligheterna för kommuner och landsting! Vi har haft en kraftfull avgång av personal på den sidan och det fortsätter, precis som Hans Andersson var inne på här tidigare. Från vår sida har vi konsekvent lagt fram budgetförslag som har stärkt kommuner och landsting under ett antal år. Också i år lägger vi fram förslag som innebär mer pengar till kommuner och landsting än vad regeringen föreslår. Sedan använde ministern en litet farlig formulering vad gäller resursarbeten: nästan lika med reguljärt arbete. Är det så att den här typen av insatser skall kunna ersätta reguljärt arbete? Vari finns skillnaden nu? Nu kommer ju kommuner och landsting efter den här debatten att se att det här är en fantastisk möjlighet. Man kan få mycket mer personal för mycket mindre pengar. Det tycker jag att ministern nu öppnade för. Det är högst oroande. Jag hade också en fråga till Ingvar Johnsson som jag inte fick något svar på. Jag frågade varför facket, varför regeringen inte vill tillerkänna familjehemsföräldrar rätt till ersättning. Är det rättvisa att låta ett antal tusen familjehemsföräldrar stå utan rätt till arbetslöshetsförsäkring?
Fru talman! Det är kanske min tur att bli häpen när Dan Ericsson påstår att vi skulle vara orsaken till att massor av människor sägs upp i den offentliga sektorn. I själva verket var det under 1991-1994 som de stora uppsägningarna skedde. Det var då tiotusentals människor, framför allt kvinnor, tvingades ut från den offentliga sektorn. Statistiken går att läsa, Dan Ericsson, och den säger detta. Så den bortre gränsen. Jag har visst läst motionen. Men det är väldigt luddigt uttryckt. Det var därför jag frågade: Är det tre år som gäller? Vad är det för efterskydd ni skall ha? Det kunde vi inte riktigt förstå när vi skulle analysera förslaget. Därav min fråga. Dan Ericsson tar också upp frågan om familjehem. Jag vill säga att i och med att vi har öppnat för företagandet och a-kassan på ett sätt som ni aldrig orkade göra, blir det också enklare för de familjehem som är företag. Låt mig också säga att för de familjehem som är uppdragstagare - så är det ju normalt - kommer det nu att utvecklas en praxis. Låt oss då se hur den praxisen nu och fram över kommer att utvecklas. Sedan kan vi eventuellt återkomma i just den frågan.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern nämnde Miljöpartiet från talarstolen när det gällde resursarbeten. Jag vill fråga henne om det är rätt att en modell som Kalmarmodellen, som Dan Ericsson också sade, så uppenbart tränger undan riktiga jobb - för det gör den verkligen. Är det rätt, arbetsmarknadsministern, att man blir avstängd från a-kassan om man tackar nej till ett sådant resursjobb? Är det rätt, Margareta Winberg, att en resursperson inte får rätt till betald semester? Är det rätt, Margareta Winberg, att resurspersonen inte får någon semester eftersom man går in som vikarie för ordinarie anställda? Är det rätt, arbetsmarknadsministern, att resurspersonerna får reseförbud, eftersom de klassas som arbetslösa och måste stå till arbetsmarknadens förfogande? Och är det då rätt att dessa resurspersoner blir ett konstant b-lag eftersom de går in med låg ersättning, eftersom de får väldigt låg ersättning för sitt arbete? Är det då verkligen rätt att tränga undan riktiga arbeten på det här sättet? Jag vill också fråga arbetsmarknadsministern hur en socialdemokratisk regering kan vara nöjd med att fler ställs utan försäkringsskydd när nivåhöjningen i a-kassan finansieras på det här sättet, genom en skärpning av arbetsvillkoret? Jag vill också fråga hur man kan föreslå ett medlemsvillkor som skärper inträdet till a-kassan och som innebär en kvinnofälla.
Fru talman! Ibland blir man litet ledsen över tonen hos vissa debattörer. Det gäller inte bara Miljöpartiet utan också andra. Man ser alltid hot, alltid det som är dåligt och negativt. Man har inte den fantasi och kreativitet som läget faktiskt kräver. Det går inte att lösa de problem vi har i dag med gamla metoder. Det krävs mycket nytt. Resursarbete är en sådan ny sak, som dessutom kommer från fackföreningsrörelsen själv. Det är inte låg ersättning. De som är i resursarbete får 90 % av lönen, för 90 % arbete. Tanken är ju att under 10 % av tiden skall de antingen utbilda sig eller stå till arbetsmarknadens förfogande. Dessutom är tanken att när de går in i ordinarie jobb får de vanlig avtalsmässig lön. De får OB-tillägg, beroende på vilken tid på dygnet de arbetar. Det är bra för de arbetslösa. Försök att se den möjligheten. Försök också att se att det är bra för verksamheten i ett läge när vi väntar på de nya pengarna, de 4 miljarderna i höst och de 8 miljarderna nästa år. I den situationen kan de arbetslösa göra en enastående insats för vården, omsorgen, utbildningen eller var de nu skall vara. I semesterfrågan vill jag säga att detta är att betrakta som en åtgärd. Den skall vara i sex månader, i undantagsfall i nio månader. I reglerna härför ingår självklart inte semester. När det sedan gäller nivåhöjningen och skärpningen vill jag säga att jag genom min diskussion förra sommaren, inte enbart om skärpningar i regelsystemet utan också om en avgiftsökning, bidrog till att akassans ersättningsnivå kunde höjas.
Fru talman! Jag tycker att Miljöpartiet tillhör de partier som verkligen har kommit med förslag. Jag inledde mitt anförande i dag med att säga att det var Miljöpartiets insats som stoppade förslaget om att statsbidraget skall betalas ut bara en gång per månad. Detta var Miljöpartiets förtjänst, men för detta har vi absolut inte fått någon erkänsla. Jag tycker att man från regeringens sida någon gång kan erkänna att ett annat parti i riksdagen har kommit med ett bra förslag som man har tagit upp som sitt eget. Så har för övrigt varit fallet också i andra frågor, t.ex. i frågan om friår. Som arbetsmarknadsministern väl vet har vi lagt fram många förslag. Jag tycker att man i stället för att sätta in resurspersoner bör behålla dem i deras ordinarie arbeten. Vi vänder oss mot att man först sparkar offentliganställda personer och sedan sätter in dem som resurspersoner. Det är helt oförståeligt. Jag vill vidare ta upp arbetsvillkoret, som nu har blivit mycket strängare. Jag fick från arbetsmarknadsministerns kollega Ingvar Johnsson inte något svar på min fråga om skärpningen av medlemsvillkoret till 17 timmars arbete. Han gjorde sig faktiskt lustig på min bekostnad när jag inte hade tillfälle att svara. Sådant tycker jag faktiskt inte är roligt. Vad händer med de människor som genom detta ställs utanför systemet?
Fru talman! Jag vill gärna kommentera miljöpartisternas kreativitet. Jag tycker att ni har haft väldigt mycket idéer och varit oerhört kreativa, på gott och ont. Ibland har det varit positivt, ibland har det varit alltför fantasifullt och kostat alltför mycket pengar. Jag kan mot den bakgrunden inte förstå varför ni inte kan acceptera vårt förslag till åtgärd, en åtgärd som är förankrad hos facket. De arbetslösa kommer att få nytta av den, liksom framför allt de sjuka, barnen i skolan, barnen på dagis osv. Jag skall inte föreskriva var detta skall ske, utan detta skall bestämmas lokalt i samarbete med de fackliga organisationerna. Detta är också en garanti för att ordinarie jobb inte trängs undan. Tanken är ju den att man skall vara överens om en grundbemanning. Resursarbetarna tillkommer utöver denna som kvalitetshöjare, med betydligt högre ersättning än vad man har som arbetslös. Dessutom får de första chansen till de korta vikariat som alltid uppstår i en sådan här verksamhet. I försöket i Kalmar har man till ungefär 50 % varit anställd på ordinarie jobb och i övrigt varit i den s.k. Kalmarmodellen. Resurspersonen har satts in i stället för någon som har ett jobb men som händelsevis råkat vara ledig dagen i fråga. Jag tycker att det är mycket viktigare att den som är arbetslös får en sådan här chans och därmed får vara kvar i arbetslivet. Detta är bra för den arbetslöse men också för verksamheten, för de sjuka, för barnen och för de gamla.
Fru talman! Jag har varit kritisk mot hanteringen av a-kassefrågan och sagt att jag är bekymrad över att vi trots god konjunktur har en ökande massarbetslöshet. Nu kommer inte den hårdaste domen från oppositionen, utan den står att läsa i regeringspropositionen, där det noteras att över 350 000 är öppet arbetslösa, att andelen långtidsarbetslösa har fördubblats och numera utgör mer än en tredjedel av alla arbetslösa samt att kostnaderna för arbetslösheten stiger och t.o.m. accelererar. Antalet långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingarna, dvs. sådana som varit inskrivna längre tid än två år, var vid det senaste årsskiftet över 200 000. Det är på senare tid framför allt de mycket långa inskrivningstiderna vid arbetsförmedlingarna som har blivit betydligt fler. Denna mörka bild tecknar ju regeringen själv. Vi skall hålla arbetsmarknadsministern räkning för att hon pläderar för att man inte får skapa inlåsningseffekter, dvs. motverka att arbetslösa skall kunna ta tillfälliga arbeten. Regeringen säger också att det är viktigt att en tidsbegränsning i ersättningsrätten införs, men sedan får man plötsligt kalla fötter. Enligt propositionen har man raggat upp en forskare som påstår att den låga arbetskraftsefterfrågan beror på slumpen och viss mån på bostadsorten. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern vilken slump som gjort att man har gjort denna besynnerliga upptäckt, som lett till att man tillsätter en utredning i frågan. Det skulle vara värdefullt att få ett besked om detta.
Fru talman! Jag förstod inte det sista som Elver Jonsson talade om. Vi fick inte kalla fötter på det viset. Däremot upptäckte vi att vi inte hade något bra svar på en väldigt viktig fråga som de arbetslösa ställde, nämligen vad som händer efter utförsäkringen. Elver Jonsson har kanske ett svar - kanske inte ett bra svar men ändå ett svar. Jag har inte kunnat finna något sådant. Det vore alltså intressant att höra vilket som är Elver Jonssons och Folkpartiets svar på frågan vad som händer efter två år. Med den kunskap som Elver Jonsson nu uppenbarligen besitter om hur många som är långtidsarbetslösa, dvs. som varit arbetslösa i två år, vet han också att de drabbas av den folkpartistiska gränsen. Det är 1998. Var hamnar de? På vilken nivå skall de befinna sig, och i vilket system skall de vara? Jag vill också ta upp en fråga som inte varit uppe här i dag: Varför tycker Folkpartiet inte att arbetsförmedlingarna skall få mer personal? Har Elver Jonsson aldrig besökt en arbetsförmedling och sett hur man där har det? Har han aldrig hört att de är på gränsen till utbrändhet? Är inte det ett motiv för att ge arbetsförmedlingarna litet mer pengar till personal?

Fru talman! Margareta Winbergs inlägg visar att hon å ena sidan pläderar för en tidsbegränsning och en bortre parentes, å andra sidan känner en ängslan för att behöva stå för detta. På den punkten är vi i samma situation - någonting måste träda in efter en sådan parentes. Margareta Winberg frågar vilket svar jag har i denna situation. Jag svarar: Varför inte fullfölja ARBOM-utredningen? Jag skulle vilja fråga hur det kommer sig att regeringen inte är beredd att fullfölja denna, som jag tycker, seriösa och fina utredning. Jag skulle när det gäller den forskare som påstår att slumpen spelar in kunna hänvisa till ett citat ur propositionen, som Margareta Winberg ju själv har skrivit. Jag skall ta fram sidan efter debatten, så att vi kan reda ut den saken. Varför vill då jag inte ha flera arbetsförmedlare? Jag tycker, fru talman, att vår viktigaste uppgift faktiskt är att se till att vi får fler jobb. Enligt Folkpartiets uppläggning är det den främsta försvarslinjen. Jag tror inte att vi klarar detta med sofistikerade arbetsmarknadspolitiska metoder, med modeller från Växjö och från Kalmar som siktar till att man skall arbeta allt mindre och enligt vilka allt färre skall försörja alltfler. Den paradox som vi har att leva med är att arbetslöshet inte beror på arbetsbrist. Den beror på andra brister: brister i lönsamhet, brist på pengar i offentliga kassor och brister i vår förmåga att organisera arbetslivet. Det är de bristerna som vi i första hand skall komma till rätta med. Då visar det sig att arbetsförmedlingarna kan klara sig med mindre personal, eftersom människor kommer i arbete. Detta är den viktigaste insats som vi behöver göra. Det sägs också av regeringen, och jag önskar att regeringen skulle ha ork och mod att fullfölja en sådan linje utan att snegla så mycket åt sidorna.
Fru talman! Så fick vi då svaret att det skall vara en kraftigt sänkt ersättning efter utförsäkringen. Efter två år skall man få grundbeloppet. Det är tydligen en lämplig nivå. Jag delar inte den uppfattningen. Det är ett synsätt på de arbetslösa som innebär att om ersättningen sänks, så tar de nog jobben. Men om man nu har uppfattningen att ersättningen kan sänkas, varför sänks inte a-kassan rejält? Varför gör man inte som i vissa länder där det inte finns någon a-kassa? Då skulle väl de arbetslösa ta jobben. Det skulle alltså vara de jobb som alltid finns i ett samhälle, men som på en marknad värderas med utgångspunkt i t.ex. om det finns en nivå på a-kassan eller inte. Jag delar inte den människosynen. Jag trodde inte att liberalerna i Sverige skulle ha den människosynen, dvs. att det är de arbetslösas fel att de är arbetslösa. Frågan om arbetslösheten är mycket mer komplex än så, Elver Jonsson. Det är många faktorer som samverkar. Lägg inte skulden på de arbetslösa. Det är nog många som är sjuka, och det är nog många som tar livet av sig därför att de känner att det är deras fel att de är arbetslösa. Vi skall inte bidra till att den skuldbördan ökar.

Fru talman! Det är kanske så att det mesta som kan sägas om a-kassan, arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknaden har sagts under denna långa eftermiddag. Men jag skall ändå fresta talmannens och kammarens tålamod med att stryka under en del saker och peka på några andra. Jag tycker att jag måste göra detta därför att det är oerhört glädjande att vi nu kan höja ersättningen till 80 %. Det är oerhört viktigt för arbetslösa, som på det sättet får en förbättrad ekonomi. Men det har också en betydelse i kommunernas ekonomi, som har fått en ökad belastning på socialbudgetarna under den tid vi har varit tvingade att ha en lägre ersättning. Jag tycker också att det finns anledning att något peka på varför vi kan ta steget. Vi kan göra det därför att vi har en ekonomisk förbättring i landet. Det beror på att vi har fört en politik som har städat undan det jättelika budgetunderskott som etablerades under den borgerliga regeringen. Vi har fått ekonomin på fötter. Nu kan vi se mycket tydliga prognoser från många olika håll som visar på att arbetslösheten kommer att vända nedåt. Då kan vi med glädje säga att rättvisan ökar i samhället. Arbetslösheten minskar, och de som ändå tvingas vara arbetslösa får en bättre ekonomisk situation. Men det finns också anledning att säga att det är oerhört viktigt med en arbetslöshetsförsäkring som är uthållig, som klarar olika skeden och olika situationer på arbetsmarknaden. Fasta spelregler som står sig över tiden innebär trygghet för den enskilde och trygghet för samhället i en mängd olika avseenden. A-kassans roll är för de flesta inkomsttryggheten, dvs. få pengar när man inte har ett jobb. Det är naturligtvis en viktig del i uppgifterna för a-kassan. Det finns andra uppgifter, men inte alltid lika tydligt framlyfta. A-kassan har en viktig roll när det gäller maktbalansen i arbetslivet. En dålig a-kassa som det är svårt att bli medlem i och som ger en låg ersättning, ställer löntagarna i en strykklass. Därför är det viktigt att ha en bra a-kassa och att det finns rimliga villkor för att bli medlem i den och att den ger en bra ersättning vid arbetslöshet. Men det finns också ytterligare en viktig del att peka på. Det handlar om att stödja utveckling, omstruktureringar, människors möjligheter att stiga av från jobbet, byta jobb eller påbörja en utbildning. Försäkringen skall ha en sådan karaktär, att man kan göra detta och känna sig trygg. Jag har noterat från moderat håll att man har sagt ett tydligt nej till dessa positiva delar i a-kassan. Jag ser inte att det finns någon moderat längre i kammaren. Men det är kanske någon som lyssnar på internradion. Jag funderade i min bänk över varför ingen från moderat sida talade om löntagarklimat. Däremot talar man ofta om företagarklimat. Det måste väl även för moderater vara viktigt att det är ett bra klimat också för löntagare, inte enbart för företag och företagare. Men moderaterna säger nej till höjd ersättning. De säger nej till trygghet i form av att inte behöva utförsäkras efter 300 dagar. De säger nej till att ge de arbetslösa en bättre ekonomisk situation. Att Moderaterna är ett löntagarfientligt parti är väl kanske inte så överraskande för mig. Men jag tycker att det som har framkommit i dag riktar på ett särskilt tydligt sätt udden mot de löntagare som har låga löner, dålig arbetsmiljö och har litet inflytande på jobbet. Jag tycker att det är skrämmande, och jag hoppas verkligen att svenska folket får upp ögonen för den situationen. Vi kan konstatera att den höga arbetslösheten och den relativt låga ersättningen har inneburit att det har blivit tystare på svenska arbetsplatser. Jag upplever att Moderaterna vill etablera denna tystnad som ett naturligt tillstånd. För dem som funderar över om jag överdriver a-kassans roll för löntagarna och löntagarnas möjligheter att hävda sina intressen, vill jag rekommendera att i kväll slå på TV 2 kl. 20.00 och tittar på Ådalen 31. Det är en utomordentlig skildring av vad som händer i ett samhälle där löntagarna är rättslösa, saknar lagstiftningsskydd, saknar bra kollektivavtal och saknar arbetslöshetsförsäkring.

Värderade talman! När man hoppar in i en debatt om ett område som man normalt inte brukar arbeta med, tänker man kanske litet extra på arbetssituationen för dem som dagligen arbetar med dessa frågor. Jag tänkte här i min bänk att de på departementet och i utskottet som arbetar med dessa frågor har en egentligen otroligt otacksam arbetsuppgift. Det är ju så svårt att lyckas med det här området. Nu sitter säkert Margareta Winberg och tänker att det är en tacksam uppgift, eftersom det finns en chans att göra något. Men jag tycker att det är beundransvärt att man orkar hålla modet uppe i dessa situationer. Jag har läst utskottsbetänkandet. Jag vill säga till arbetsmarknadsutskottet att det är roligt att läsa ett betänkande som är så trevligt skrivet. Folk som läser statliga skrifter brukar tycka att det är tråkig text. Men det är faktiskt inte denna text. Jag har begärt ordet därför att jag har väckt två motioner som har behandlats i det här betänkandet. Båda motionerna innehåller idéer som jag har fått från folk utanför riksdagen. Den första motionen gällde ett förslag att en arbetslös som startar ett företag skall ha möjlighet att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning. Det visade sig att den motionen var helt onödig. Det hela var klart. Det fanns t.o.m. med i propositionen. Det skriver utskottet ganska kärleksfullt. Därför har jag förståelse för att utskottet yrkar avslag på motionen. Jag fick ett brev från en person i Värnamobygden, som är den del av Sverige som har lägst arbetslöshet. Det brevet låg till grund för en motion med ett förslag om att i stället för att en arbetslöshet skall vara individuellt skall den kunna delas av personer på den arbetsplats. Förslaget innebär att arbetslösheten skall knytas till arbetsplatsen och fördelas på samtliga arbetstagare där. Ordet arbetslöshet kan i denna variant ersättas med flexibel arbetskraftsresurs, står det i brevet som jag fick från en s.k. väljare. Det är ett relevant uttryck för en situation där tillgången på arbetskraft är större än tillgången på arbete. Modellen innebär att en arbetsgivare stimuleras att öka antalet anställda under förutsättning att därvid eventuellt uppkomna egentliga arbetstidsbristen på arbetsplatsen fördelas mellan samtliga anställda i företaget eller på viss enhet i företaget. Den mannen som skrev detta till mig har t.o.m. gjort en beräkning av vad detta skulle innebära. Han skriver: Om var och en i en personalstyrka på nio personer arbetar 40 timmar per vecka blir summan 360 timmar. Det kan vi alla hålla med om. I detta exempel är 360 timmar per vecka den på arbetsplatsen tillgängliga arbetstiden. Ökas personalstyrkan med en person till tio personer, vilka delar på den tillgängliga arbetstiden, blir veckoarbetstiden för var och en 36 timmar. För de 40 timmar för vilka arbetstid saknas på arbetsplatsen skall arbetslöshetsersättning utbetalas, enligt detta förslag. Den teoretiska arbetstiden per person är i detta exempel fortfarande 40 timmar per vecka. Men arbetsgivaren har här en flexibel arbetskraftsresurs som kan utnyttjas. Modellen innebär en väsentlig minskning av antalet personer som blir utan arbete. I betänkandet skriver man att detta strider mot den praxis som finns. Det inser också jag. Men om man skall kunna minska arbetslösheten till hälften av nuvarande nivå måste radikala åtgärder vidtas och ett nytänkande ske. Det yrkande om avslag som den här motionen drabbas av är mycket generöst. Utskottet anför skäl både för och emot förslaget i min motion. Det viktiga för mig är att ärendet aktualiseras för dem som arbetar med dessa frågor. Sedan får man se vad som händer. Nu räknar jag med att skriva ett litet brev till arbetsmarknadsministern, eftersom hon inte kan sitta och komma ihåg allt som sägs här. Därefter får de personer som arbetar med dessa frågor på departementet fundera över om förslaget är rimligt. Utskottet hänvisar också till ett domsutslag som kommer så småningom. Därför kan jag med förtjusning yrka bifall till det avslag på mina motioner som betänkandets hemställan utgör. Jag vill ändå använda den här tiden till att säga dessa saker, mycket för att ge den person rättvisa som tog sig tid för att skriva till en gräsrotsriksdagsman från Jönköpings län.

Fru talman! För Moderata samlingspartiet har de konstitutionella frågorna alltid varit av stor betydelse. Det är grundlagens uppgift att garantera det svenska statsskicket och att ge medborgarna frihet och oberoende gentemot den politiska makten. Moderaterna har av tradition sett som en av sina främsta uppgifter att skydda och stärka demokratin, rättsstaten och författningen. När författningsreformerna genomfördes i början av 70-talet kom det att riktas en bitvis stark kritik mot den nya regeringsformen. Vi har genom åren arbetat för förbättringar. Vi har också kunnat notera successiva framgångar. Vi fick ett fri och rättighetskapitel i regeringsformens 2 kap. Sedan 1980 har vi lagprövningsrätten inskriven. Vi har fått förlängda mandatperioder, och vi har också uppnått ett ökat inslag av personval. Sedan den 1 januari 1995 är Europakonventionen med skydd för de mänskliga fri och rättigheterna införlivad med svensk rätt. Samtidigt med detta fick vi också en bättre precisering av Europakonventionens egendomsskydd. Vi fick ett grundlagsskydd för rätten till ersättning vid rådighetsinskränkningar som avser mark och byggnader, och vi har fått ett grundlagsskydd för närings och yrkesfrihet. Allt detta är exempel på vad vi kallar för viktiga steg i riktning mot en förstärkt demokrati och en förstärkt konstitution. Men detta innebär inte att vi skulle leva i den bästa av världar för tillfället eller just nu när det gäller vår författning. Det är mycket som återstår. Vi har en klart otillräcklig maktdelning i vårt konstitutionella system. De enskilda medborgarnas rättssäkerhet har ofta setts som ett intresse som är underordnat intresset hos en tillfällig parlamentarisk majoritet. Den rimliga balansen mellan majoritetens och minoritetens legitima intressen är inte alltid för handen. För att rätta till en del av de brister som finns har vi väckt en partimotion, som är den främsta anledningen till att detta betänkande över huvud taget föreligger. Rubriken på betänkandet lyder: Vissa grundlagsfrågor. Jag skulle i och för sig inte kunna tänka mig en tråkigare rubrik på ett betänkande. Det är någonting helt annat än vår rubrik på vår motion som är: Konstitutionella förändringar för en vital demokrati. Det är vad det är fråga om, och det är nog en bättre lydelse. Vi anger elva områden där förbättringar enligt vår mening bör ske. I åtta av betänkandets nio reservationer följer vi upp våra krav, i ett par fall stödda av Miljöpartiet och i något av Folkpartiet. Men var finns de andra partierna? Tycker de, och tycker speciellt Socialdemokraterna, att vi lever i den bästa av grundlagsvärldar? Låt mig göra en hastig genomgång av våra reformkrav. För det första finns ett klart behov av att rätta till och skydda minoriteten när det gäller inskränkningar av de medborgerliga fri och rättigheterna. Naturligtvis kan det finnas ett behov av att kunna göra sådana inskränkningar. Det skall jag utan vidare medge. Men i regeringsformen finns det inte en tillräcklig balans mellan majoritetens långtgående rättigheter och minoritetens rättmätiga krav på hänsyn, vilket borde vara en av demokratins främsta utgångspunkter. Genom ett enkelt majoritetsbeslut kan inskränkningar ske i våra fri och rättigheter. Vi vill ha ett förstärkt minoritetsskydd vid lagstiftning som innebär att vi får begränsningar av de medborgerliga fri och rättigheterna. Enligt vår mening bör beslut om såväl begränsningar i äganderätten, närings och yrkesfriheten som inskränkningar i de politiska fri och rättigheterna - dvs. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten - beslutas av riksdagen med en kvalificerad majoritet. Sedan kan vi alltid diskutera hur den kvalificerade majoriteten bör se ut i sammanhanget - om det exempelvis skall vara två tredjedels majoritet, tre fjärdedels majoritet eller vad vi nu vill konstruera. När det gäller vår grundlagstiftning krävs för att en ändring skall kunna ske två likalydande beslut med riksdagsval emellan. Det är dessutom stadgat att ett förslag inte får läggas fram senare än nio månader före valet. Men det finns en möjlighet till undantag, nämligen om fem sjättedels majoritet i konstitutionsutskottet ändå anser att man bör kunna lägga fram ett förslag. Varför har vi över huvud taget niomånadersregeln? Självfallet därför att vi vill ha en omsorgsfull beredning, möjligheter till remissbehandling av förslag och möjlighet till eftertanke. En snabbehandling är något som lagstiftaren, eller våra grundlagsfäder, ville kunna tänka sig endast när nästan alla var överens, dvs. i rätt okontroversiella frågor. I det nuvarande systemet kan minoriteten inte hindra några förslag. Däremot kan en minoritet tvinga fram att ett förslag till grundlagsändring får vila över två val. Vi har ett exempel, det beryktade barnpornografifallet i juni 1994. Lagrådet hade avrått. Vi moderater hade sagt nej i konstitutionsutskottet, vi fick också med oss Folkpartiet och kunde på det sättet förhindra att ett förslag lades fram som det annars bara hade behövts ett val emellan för att bli verklighet av. Vad vi då upplevde var partitaktik av sämsta märke från Socialdemokraternas sida. Det är också betecknande att det här förslaget, som alltså nu skulle bli grundlag från den 1 januari 1999 om det skulle tas fram på nytt, inte för frågan framåt ett endaste dugg. Jag tror inte att det är många som i dag skulle vilja stå bakom det över huvud taget. Mot bakgrund av de här erfarenheterna vill vi moderater få till stånd ett förbud för konstitutionsutskottet att över huvud taget lägga fram förslag om grundlagsändringar om en sjättedel av dess ledamöter är emot det. En annan fråga gäller initiativrätten för de andra utskotten. Det är något som har varit existerande sedan 1971. Också där har man räknat med att det skulle vara näst intill en absolut enighet, och gälla okontroversiella förslag. I dag finns det inget som helst minoritetsskydd när det gäller initiativmöjligheterna. Också detta har missbrukats. Vi har ett exempel från den senaste tiden: När den s.k. partnerskapslagen drevs igenom med en majoritet av 8 mot 7 i lagutskottet våren 1994. Vi kan jämföra med KU, som ungefär samtidigt hade den här barnpornografihistorien, och där minoriteten lyckades förhindra att en olycka skedde omedelbart. Utskottsinitiativen bör enligt Moderaternas mening också fordra fem sjättedels majoritet på samma sätt som sker i undantagsfall i En annan fråga gäller den enskilda äganderätten, som bör stärkas. Vi säger att den enskilda äganderätten måste vara orubblig. Inskränkningar får ske endast i klart angivna fall och med full ersättning till dem som drabbas. Också här är det naturligtvis de senaste årens erfarenheter som i stor utsträckning vägleder oss. Vi har sett ett missbruk från socialdemokratins sida. Vi har fått se en närmast konfiskatorisk politik. Jag kan ange några exempel: Fallet med de fria handredskapen, då ungefär 100 000 människor inte fick den ersättning de var berättigade till. Den s.k. engångsskatten på försäkringssparande, som många upplevde som en stöld på ca 15 miljarder kronor är ett annat exempel. I plan och bygglagen finns det också exempel på bestämmelser som ter sig konfiskatoriska. Det handlar också om förmögenhetsskatten, och skatt på icke realiserat värde när det gäller exempelvis aktier. Fastighetsskatten som tungt drabbar så många människor i vårt land nu är också ett exempel. Det är en skatt på vad som för den normala människan ofta är ett lånat kapital. Först lånar man och betalar ränta och sedan betalar man skatt på de lånade pengarna! Detta är något som inte är acceptabelt. Många andra frågor borde också bli föremål för förändringar. Beskattningsmaktens gränser borde ses över. Vi ser nu i stället hur man planerar införandet av en ny generalklausul på skattens område, värre än den som fanns tidigare. Den negativa föreningsfriheten, rätten att kunna stå utanför, är också något som vi behöver titta närmare på. Där har vi det kända fallet Torgny Gustafsson, som togs upp här i kammaren tidigare i dag. Det är nu föremål för KU:s granskning, och kommer inte med i det här betänkandet utan senare. Uppenbarhetsrekvisitet torde ha spelat ut sin roll, och borde också utmönstras. Lagrådet borde rimligtvis höras också när det gäller grundlagsändringar. Det sker nu bara i tryckfrihetsfallen. Vi har också frågan om en författningsdomstol. Vi moderater säger inte att vi är för eller emot en författningsdomstol, men frågan bör bli föremål för en utredning. Mycket har nämligen ändrats under senare tid i det här landet. Vi har också tagit upp domstolarna och domarnas konstitutionella ställning. Vi vill definitivt utmönstra det s.k. kallelsesystemet för att ytterligare stärka domstolarnas och domarnas ställning. Sedan har vi det välkända: färre riksdagsledamöter, skilda valdagar och att se till att den kommunala självstyrelsen verkligen kan fungera. Allt det här är enligt Moderaternas mening högst rimliga reformkrav. Här ser man också en skiljelinje mellan Moderaternas tänkande och det kollektivistiska socialdemokratiska tänkandet, som oftast går i de gamla hjulspåren. Men jag tror att också Socialdemokraterna kommer att tvingas in i ett nytt tänkande. Det senaste exemplet är kanske nu när man slår fast Riksbankens självständighet. De här problemen borde enligt vårt förmenande kunna lösas. Jag nöjer mig, fru talman, med att yrka bifall till reservation 1 för att på det sättet vinna åtminstone någon tid, även om det kanske inte finns så mycket tid att vinna vid denna sena tidpunkt.

Fru talman! Birger Hagård talade varmt för sina partimotioner. Det kan hända att jag lyckas bättre med att spara tid, eftersom jag inte har så många motioner att försvara. Det här kan tyckas vara litet udda. Vi har nyss lyssnat till en diskussion om massarbetslösheten. Det finns många stora, globala och avgörande frågor som diskuteras runt omkring oss - och så sitter vi här, några små grå män och kvinnor i konstitutionsutskottet och diskuterar författningsfrågor. Vi pratar om författningsdomstol och uppenbarhetsrekvisit, som väl inte särskilt många i det här landet vet vad det är för något, skulle jag tro. Men också dessa till synes mindre angelägna och akuta frågor har en plats att diskuteras på - här i kammaren. Jag tycker alltså att det är riktigt. Frågan om en författningsdomstol är en fråga som kommer upp litet då och då i debatten här i Sverige. Delvis beror det på de ofta positiva erfarenheter som man har i andra länder av att ha en författningsdomstol. Det är ett system som naturligtvis både har föroch nackdelar. Risken är att det blir andra små grå män som bestämmer saker och ting i stället för politikerna. Men jag tror ändå inte att den risken är överhängande. Jag tror att en författningsdomstol har ett verkligt gott syfte just i att den skulle ge en ryggrad i det politiska systemet. Den skulle skapa litet mer av en tröghet i förändringarna, som skulle mana till eftertanke så att det inte skulle bli så lätt att förändra också själva kärnan i det politiska systemet. Erfarenheterna av EU-medlemskapet talar i den riktningen. Parlament är ofta konservativa, även här i Sverige. Men en majoritet kan skapas plötsligt, som snabbt genomför stora förändringar som kan vara tveksamma i förhållande till grundlagen. Grundlagens ställning i Sverige är diskutabel. Det är vi politiker som själva tolkar grundlagen. Flera av de regler vi har satt upp för grundlagen gör att dess ställning som överordnad kan ifrågasättas. Det är synd, för det finns ett behov av en stark grundlag, som starkt värnar minoriteter och rättigheter, som manar till eftertanke och skapar en tröghet som kan behövas när opinionsvindarna svänger snabbt. En fråga som är aktuell är EMU och grundlagen. I dagarna förs en diskussion om man måste ändra grundlagen. Detta är ett uppenbart exempel på en fråga där en författningsdomstol kunde ha en viktig funktion. En författningsdomstol skulle, ur ett vidare EU-perspektiv, kunna hävda Sveriges ställning bättre inom EU-medlemskapets ramar. Personligen tror jag att det inte är säkert att vi hade blivit EU-medlemmar, om vi hade haft en författningsdomstol. Då hade medvetenheten om grundlagen varit starkare. Det är dock någonting som aldrig kommer att kunna bevisas. Miljöpartiet har stött moderaternas motion i fråga om uppenbarhetsrekvisitet, som Birger Hagård talade om. Det handlar just om grundlagens företräde, möjligheten att överpröva grundlagen om riksdag eller regeringen beslutar om förordningar eller regler som inte står i överensstämmelse med grundlagen. Det finns något som heter uppenbarhetsrekvisitet. Trots att en lag strider mot grundlagen är det inte självklart att man skall följa grundlagen. Många gånger kommer man att använda sig av den mer detaljerade lagen. Grundlagen får vika på grund av uppenbarhetsrekvisitet. Det skall vara uppenbara brott mot grundlagen för att man skall följa den i stället. Det är en mycket knepig ordning, som också har skapat problem för Sverige internationellt. Europadomstolen i Strasbourg har valt att inte tillämpa den regeln. Det bör mana till eftertanke och talar för att vi bör ändra denna ordning. Just nu förändras de svenska rättstraditionerna. En tung del av den svenska rättsapparaten har varit förarbetena. Deras vikt och betydelse i rättspraxis minskar kraftigt i och med EU-medlemskapet men också genom annan internationalisering. Till följd av internationaliseringen får vi en positiv förändring av den svenska rättsapparaten. Svenska traditioner är inte alltid världsbäst. Det är jag den förste att erkänna. När man ser andra traditioner som är starkare och bättre hävdar en fungerande rättsordning, skall man ta till sig dem. En förändring som innebär att Lagrådet bör höras vid alla grundlagsändringar vore också bra. Det skulle innebära att vi fick en extra noggrann prövning vid grundlagsändringar. Därmed skulle grundlagen bli tyngre och starkare än i dag. En sista fråga som Miljöpartiet har följt upp med en reservation tas upp i en av våra egna motioner. Vi menar att Utrikesnämnden bör förändras så att alla partier som är representerade i riksdagen, som har fått över 4 % av rösterna, skall få en ordinarie plats i Utrikesnämnden. Det är egentligen ett självklart demokratiskt krav. Tidigare har flera av partierna i riksdagen inte över huvud taget varit representerade i Utrikesnämnden. Det har varit ett demokratiskt problem. I och med denna mandatperiod har det blivit en viss förbättring. Några har fått suppleantplats, bl.a. Miljöpartiet. Det har inneburit en förbättring. Samtidigt blir det en ganska ohållbar situation. Det pågår en diskussion inom ett politiskt tillsatt organ. Då måste några partier hålla tyst och kan först efteråt uttrycka sig till den församlade världspressen, som eventuellt finns utanför. Det blir en mycket märklig politisk dialog. Det leder inte till någon positiv utveckling av de demokratiska principerna eller av samarbetet i parlamentet. Jag vill yrka bifall till reservationerna 5 och 9.

Fru talman! Jag är positivt överraskad över de, trots allt, rätt milda tongångar som kommer från Catarina Rönnungs sida. Jag är samtidigt litet förvånad över att hon säger att positionerna är så grundmurade. Jag förstår inte riktigt varför det skulle behöva vara så. Man borde kunna sätta sig ned och resonera om dessa ändå rätt uppenbara brister. När det gäller de här olika fallen - utskottens initiativrätt och möjligheten att skjuta upp förslag - kan väl inte heller socialdemokraterna vara odelat positiva till de exempel som vi har bakom oss. Barnpornografihistorien var inte någon vacker sak. Det var en rent partitaktisk och populistisk bedömning som gjordes av den socialdemokratiska majoriteten i utskottet. Det var inte heller vackert när man drev igenom partnerskapslagstiftningen. Det var just sådant som inte skulle få inträffa. Det finns ytterligare ett exempel. Hösten 1994 försökte man från socialdemokratisk sida, alldeles innan auktionsförfarandet beträffande radiolicenser skulle äga rum, stoppa detta. Sådant undergräver demokratin. Jag skulle vilja ha en större flexibilitet från socialdemokraternas sida, inte minst när det gäller frågan om författningsdomstolen. Jag har själv ingalunda tidigare varit någon absolut anhängare av en sådan ordning och är det inte heller nu. Men den bör prövas. Det är mycket som vi borde pröva och analysera innan vi kommer fram till beslut om förändringar.

Fru talman! Även om nu Catarina Rönnung tyckte att det var ett bra beslut måste hon väl ändå medge att det här kanske var ett litet felaktigt sätt att driva fram frågan på. I övrigt vill jag bara konstatera att vi inte absolut och kategoriskt har sagt att det skall vara på det ena eller det andra sättet. Vi vill ha en diskussion och en analys när det gäller de olika områden vi har plockat fram som varande väsentliga. Det är naturligtvis viktigt att vi sätter oss ned och resonerar och försöker komma fram till största möjliga enighet för att lösa problemet. Men någon måste ju komma med idéerna och förslagen till ett agerande, och det är det vi har gjort. Från Socialdemokraternas sida har vi bara sett en absolut idéfattigdom. Det kan väl inte vara så att Socialdemokraterna är ett rent reaktionärt parti som tycker att allt som skedde i det forna är det bästa och att så bör det förbli för all framtid.

Fru talman! Catarina Rönnung kom med ett intressant erkännande här. Hon sade att miljöfrågorna kan komma i konflikt med äganderätten. Det där är ju någonting som vi har diskuterat ganska nyligen, och jag måste ställa ett par frågor till Catarina Rönnung utifrån det: Varför har ni genomfört en förändring som stärker äganderätten när ni samtidigt vet att den kan komma i konflikt med miljöfrågorna? Varför säger ni nej till Miljöpartiets förslag om att ändra detta så att det inte skall komma i konflikt med miljöfrågorna?

Fru talman! Intrycket kan inte bli annat än att det här uppenbarhetsrekvisitet finns till därför att vi har så dåliga socialdemokratiska politiker. Ni lägger fram förslag som ni sedan inte kan stå för och som innebär en massa försämringar, bl.a. att miljöbeslut blir sämre och att vi på en lång rad områden får en sämre politik i samhället. Men då har vi instiftat en genomsmart ordning som innebär att grundlagsfrågorna inte har någon större betydelse eftersom man ändå måste tolka det här på ett annat sätt, och grundlagen hamnar då i skymundan och skall inte tillämpas. Det är väl den rimliga tolkningen.

Fru talman! Catarina Rönnung! Man kan inte se ett förslag så här helt isolerat från den övriga politiken. Vi har ju, som jag sade alldeles nyss, lagt fram förslag om att ändra i grundlagen så att äganderätten inte skall komma i konflikt med t.ex. miljöfrågorna. Om man tar politiken i sin helhet är det nog ganska lätt att förstå. Men nu har jag också förstått att det här uppenbarhetsrekvisitet är ett slags fallskärm för Socialdemokraterna, som genomför saker som man innerst inne inte tror på.